Herr talman! Som jag sade förut kan jag inte tänka mig att en tandläkare som öppnar en egen praktik fungerar annorlunda än en människa som startar ett privat företag av annat slag. De måste ju se till att företaget fungerar. Fungerar inte ett företag bra — i det här fallet en tandläkarpraktik — så får man inga patienter och inga nya besök. Detta innebär inte att den privatpraktiserande tandläkaren måste ta ut högre kostnader och bli en bov i sammanhanget. Han eller hon måste rätta sig efter den marknad som finns. Jag kan inte föreställa mig att det skulle fungera på något annat sätt. Jag är den förste att erkänna att de tandläkare som jobbar inom folktandvården är duktiga. Jag har aldrig sagt något annat, men jag tror att de som är privatpraktiserande är lika duktiga. Det var det jag fick en känsla av att Ulla Johansson inte ansåg att de var. Jag tror att det skulle öppna sig stora möjligheter, om de nyutexaminerade tandläkarna fick komma in i folktandvården, om det fanns plats för dem där, och om vi lät de äldre tandläkarna, som varit i folktandvården i många år och vill flytta på sig, få en chans att göra det. Låt dem få öppna egen praktik! Vi kan inte tidsbegränsa för all evighet.
Herr talman! Att det finns samma regler inom tandvården och sjukvården när det gäller proteser ser jag som en rättvis åtgärd. Men hur många det är som i dag behöver tandproteser vet man ju inte. Det finns ingen redovisning i det sammanhanget. Därför kan man ju inte heller säga hur stor kostnaden blir.
Herr talman! Kenth Skårvik måste väl ändå inse att privattandläkare inte ger sig in på att arbeta på platser där befolkningsunderlaget inte är tillräckligt stort. Men den offentligt anställde tandläkaren måste betjäna alla överallt. Jag tror, Karl-Erik Persson, att ni i vpk får lov att väcka ytterligare motioner där ni anger kostnaderna, var pengarna skall tas och även vad ni då vill prioritera — den här gången gällde det alltså tandproteser.
Herr talman! Vi vet alltså precis hur detta skall fungera. Låt oss då se till att det finns en bra folktandvård. Låt oss se till att det finns bra privattandläkare. Vi måste också gemensamt se till att det finns tandläkare — både inom folktandvården och inom den privata tandvården — på de orter där svårigheter råder. Samtidigt måste vi se till att de tandläkare som vill ge sig ut till landsorten får en ”morot”, så att vi får ett tandläkeri även där. Det skall finnas konkurrens. Det skall alltså finnas både privattandläkare och tandläkare inom folktandvården, så att det på alla platser i Sverige finns den tandvård som behövs. Det är inte bara antalet människor på en plats som är avgörande. Det skall gå att kombinera de olika formerna. Vi skall alltså ha fri etableringsrätt!
Herr talman! Ulla Johansson behöver inte vara orolig. Vi kommer allt tillbaka med fler motioner när det gäller tandproteserna.

Herr talman! Detta blir mitt sista inlägg i den här diskussionen, för det verkar vara helt meningslöst att diskutera dessa saker med socialdemokraterna. Jag har stor erfarenhet av det privata näringslivet. Eftersom det på detta område mycket väl går att göra jämförelser med det privata näringslivet, kan jaginte föreställa mig att det i detta sammanhang skulle fungera på annat sätt än i andra sammanhang. Vi kommer således att fortsätta att motionera i denna fråga.

Herr talman! Ulla Johansson säger att utan etableringskontroll kommer de flesta tandläkarna att finnas i Helsingfors, Göteborg och Malmö. Men, Ulla Johansson, vi har ju haft etableringskontroll i tio år och ändå finns de flesta tandläkarna i Helsingfors, Göteborg och Malmö! Det är en av effekterna av begränsningen.
Herr talman! Återigen vill jag fråga Kenth Skårvik: Varför finns de flesta läkarna och tandläkarna i de områden som har det största befolkningsunderlaget, och varför kan vi inte fortsätta med nuvarande system tills vidare? Vi har inte sagt att systemet med etableringskontroll skall permanentas. Vi har sagt att det skall finnas tills vidare.

Herr talman! Allt fler människor tvingas i dag att lämna sina hem och sina hemländer. Kränkningar av folkrätten och av enskilda människors frioch rättigheter utgör den viktigaste orsaken till att en så stor mängd flyktingar söker en fristad i vårt land. I Sverige kan vi ta emot bara en bråkdel av den stora flyktingskaran. Av ca 12 miljoner flyktingar i världen tar vi emot 1 Ko. Vi är skyldiga att föra en generös politik och ge en fristad till de flyktingar som söker sig till vårt land. Det förtryck som råder och det faktum att länder befinner sig i krig bäddar för att flyktingströmmarna kommer att fortsätta. Under 1984 kom de flesta flyktingarna från Chile, Polen, Iran, Irak, Libanon och Turkiet. Den av regeringen fastställda kvoten utnyttjades främst för flyktingar från Chile, El Salvador, Iran, Polen och Rumänien. Herr talman! Det har rått stor enighet om grunddragen i den svenska flyktingpolitiken. I den situation vi just nu upplever, med en växande skara av flyktingar som söker sig till Sverige, sätts dock våra grundläggande ambitioner på prov. Genom bristen på vilja att klara den uppkomna situationen har regeringen bäddat för att problem skall uppstå. Varje ansvarsfull politiker måste ta ställning, så att vi kan hejda de rasistiska tendenser som tyvärr också kommer upp till ytan även i vårt land. Dessa tendenser får grogrund i den bristande förmåga att klara situationen som regeringen har visat. Den budgetförstärkning till invandrarverket som föreslås i den proposition vi nu behandlar är baserad på de behov som verket hade i april månad. De pengar som vi i dag skall bevilja är i praktiken redan förbrukade. Den 1 januari 1985 trädde det nya beslutet om flyktingmottagande i kraft. Det innebar bl.a. att huvudmannaskapet för flyktingmottagning har övergått från AMS till statens invandrarverk. Det innebar vidare att flyktingar och flertalet asylsökande skall vistas i högst fyra veckor på förläggning före utflyttning till kommun, att asylansökning skall polisutredas under den asylsökandes vistelse på förläggningen och att statens invandrarverk om möjligt skall fatta beslut i klara ärenden före utflyttningen. Enligt beslutet 15 skall kommunerna svara för det lokala mottagandet, medan staten genom statens invandrarverk står för huvuddelen av kostnaderna. Detta har inte fungerat. AMS-förläggningarna är ännu inte avvecklade. Balansen vid invandrarverket är för närvarande 15 220 fall, och av dessa är 4 400 specialärenden. Totalt har från oktober månads slut balansen ökat med 1 520 fall, varav 600 är s.k. specialärenden. Vi vet också att handläggningstiden för dessa specialärenden tenderar att öka. Från centerpartiets sida har vi alltid lagt stor vikt vid att det skall ske en snabb och säker behandling av asylansökningarna. Vi har vid flera tillfällen de senaste åren motionerat om resurser till invandrarverket. Vi har även med fog, som det visat sig, skarpt kritiserat regeringens ryckighet när det gäller ansvarsfrågor som rör invandrarverket. Utredningsläget är nu också påtagligt oroande i en del polisdistrikt. Det har visat sig att fyraveckorsgränsen för flyktingars och asylsökandes vistelsetid på förläggning inte håller. Förläggningarnas antal har ökat, och det finns nu ett tjugotal olika slusseller mottagningsförläggningar i landet. Väntetiden är inte de tänkta fyra veckorna utan beräknas uppgå till ett halvår under 1986. Här krävs krafttag om regeringen tänker sig att bemästra situationen. I en PM från september i år skriver invandrarverkets chef om behovet av flera fasta tjänster för att utflyttningen till kommunerna skall kunna påskyndas. Problemen med spontana flyktingar som uppstår i kommuner som Helsingfors ställer stora krav på personella resurser för att klara av den uppkomna situationen. När det gäller kostnadsaspekten vet vi att vistelse i förläggning kostar betydligt mer än vad det kostar när flyktingen har placerats ut i en kommun. Det borde vara ett tungt vägande skäl för att verkligen påskynda detta arbete. Det är ett bra besparingsförslag, som dessutom har stor mänsklig betydelse. När vi behandlar flyktingfrågan i riksdagen gör vi det från laglig och ekonomisk utgångspunkt. Sveriges flyktingpolitik grundar sig på internationella konventioner och landets egna lagar som reglerar flyktingfrågorna. Det är naturligtvis på det sättet som vi skall behandla frågorna i riksdagen. En stor grupp bland dem som nu kommer över våra gränser utgörs av barn. Vi borde ta oss tid för en stund av eftertanke över vad barnen utsätts för under dessa förhållanden. De barn som kommer hit har levt i ständig rädsla. De har magont, de gnisslar tänder, och de väter ner sig. Det är barn som aldrig har kunnat leka fritt, och i många fall har de aldrig fått leka. Risken för plötsliga bombkrevader har hållit dem borta från lekytorna. Det är klart stressade barn, som flytt från krigsskådeplatser och som har sett föräldrar eller släktingar dödas. Det är barn som har förlorat sina fäder i krig. Dessa barns historia bryr sig inte någon om. Ingen myndighet frågar efter deras upplevelser och motiv att komma hit. Behoven av vård och behandling för dessa barn omfattar ett riktigt omhändertagande inom barnoch ungdomspsykiatrisk mottagning, inom barnhälsovård och inom skola och förskola. Kunskaperna ute i kommuner och landsting är starkt begränsade. Det finns inte några särskilda resurser för detta ändamål, och det finns inte utbildad personal som klarar dessa speciella fall av vårdbehov. Här krävs det initiativ från regeringen. — Prot. 1985/86:50 Dessa barn kan bli utsatta för att skiljas från föräldrar och syskon. Vi skulle 12 december 1985 aldrig drömma om att förfara på detta sätt mot svenska barn utan att det först. 7 hade skett en ordentlig utredning. Men här skiljer vi barn och föräldrar från varandra utan att inse den skada som barnen utsätts för. Alla barn måste ha samma rättigheter oavsett hur de har kommit in i Sverige. Den otrygghet dessa barn levt i har i sämsta fall framkallat känslokyla. Vi måste i vår behandling av flyktingar lägga större vikt vid omhändertagandet av barnen. Barn utsätts i dagens krigssituation för mera våld än någonsin. De torteras och avrättas för att föräldrar och faroch morföräldrar skall erkänna brott. De hålls fängslade, och de används som barnsoldater. För dessa barns skull måste Sverige bli ett föregångsland när det gäller ett värdigt, humant och framåtsyftande mottagande av flyktingbarn. Barn skall utgöra en neutral konfliktzon i krig. Att ge barnen denna behandling är ett steg i ett förebyggande arbete för att förhindra konflikter. Känslokalla barn blir som vuxna ofta människor med våldstendenser. Herr talman! Jag vill med detta yrka bifall till reservationerna 1 och 2 i socialförsäkringsutskottets betänkande 7, som behandlar invandring och flyktingfrågor.

Herr talman! I propositionen föreslås en ökning av medelsanvisningen med 350 milj.kr., vilket är mycket lovvärt. Förslaget är föranlett av att antalet utlänningar som söker asyl i Sverige har ökat mer än beräknat under de senaste åren, vilket har medfört en del administrativa bekymmer för invandrarverket. Kritiken har varit mycket stark mot de långa handläggningstiderna med åtföljande väntetider och fördröjning av besked. Detta vållar många gånger fysiska och psykiska lidanden för de asylsökande. Väntetiderna är också mycket olika beroende på var de väntande är tillfälligt boende. Vi anser därför från folkpartiets sida att man här skulle ha tillsatt mer medel för att verkligen kunna förkorta väntetiderna. Det går inte att bara vänta och hoppas att allt skall lösa sig till slut. Situationen är prekär och tar på krafterna för alla inblandade vare sig man är invandrare eller flykting, polis eller tjänsteman på invandrarverket. Vi vill därför uppmana invandrarminister Gradin att tillsätta medel i så stor utsträckning att dessa problem för de asylsökande snabbt löses på ett tillfredsställande sätt. Vi får inte pressa dessa människor på ett sådant sätt som vi gör i dag. Det går inte heller att pressa alla dem som från svensk sida sköter handläggningen. Det går alltså inte längre med bara tillfälliga lösningar. En annan angelägen fråga tas upp i reservation 2. Den gäller utflyttning till kommunerna. Även här har väntetiderna blivit betydligt längre än vad som beräknades, vilket får besvärliga konsekvenser för många asylsökande. Det gäller t.ex. undervisning i svenska, som alla invandrare har rätt till, samt barnens skolgång. Det gäller att här sätta till kraftfulla åtgärder vad gäller stödet till kommunerna både i form av ekonomiska resurser och i form av experthjälp. 17 Prot. 1985/86:50 Det är bättre att ta de eventuellt högre kostnaderna nu än att få dem senare 12 december 1985 med eventuella andra bekymmer, vilket en för liten medelsanvisning Tä fe ST kommer att innebära: Herr talman! Regeringen bör snarast komma tillbaka till riksdagen med förslag till ytterligare åtgärder för att man skall kunna förkorta handläggningstidens längd samt ge ytterligare möjligheter till snabbare utflyttning till kommunerna för de asylsökande. Herr talman! Jag yrkar härmed bifall till reservationerna 1 och 2. Jag vill också meddela att jag ställer mig helt bakom det anförande som Karin Israelsson höll.

Herr talman! Flyktingsituationen i världen är i dag mycket allvarlig. I Amnestys senaste årsbok räknar man upp mer än 100 länder med förtryck av mänskliga rättigheter, och det pågår ett sjuttiotal väpnade konflikter i världen. Sammanlagt rör det sig om minst 20 miljoner människor som har blivit tvungna att lämna sina hemländer. Europa tar i dag endast emot 3 26 av världens flyktingar, men trycket ökar också på vårt land. Danmark, Tyskland, Schweiz och Sverige har för tillfället de kraftigaste ökningarna. Om vi jämför 1983 med 1985 så har antalet asylsökande för Sveriges del ökat från 2 000 till 14 000, alltså en mycket kraftig ökning på några år. Den här oerhörda ökningen av människor som söker sig till vårt land för att nå friheten gör att utredningsoch mottagningsresurserna är hårt ansträngda. När vii början av 1984 planerade för flyktingverksamheten räknade vi med att vi skulle ha en asylinvandring på kanske 5 000 personer och att vi metodiskt och i normal arbetstakt skulle kunna bygga upp det nya systemet för kommunalt mottagande av flyktingar. Men läget har som bekant blivit helt annorlunda, vilket medför att vi måste utöka mottagningskapaciteten. Naturligtvis måste vi vara väl medvetna om de krav på ökade insatser från kommunernas sida som har uppkommit genom den oväntade situationen. I stort sett fungerar systemet med avtal mellan invandrarverket och kommunerna mycket bra trots den ökade belastningen. Totalt har nu överenskommelser träffats med ca 150 kommuner. Till december har sammanlagt ca 13 000 asylsökande och flyktingar tagits emot i dessa kommuner. Många kommuner ställer upp på ett fint sätt och tar ett solidariskt ansvar, men det finns också kommuner som vägrar göra detta, och det är naturligtvis beklagligt. Förläggningstiderna har blivit avsevärt längre än de fyra veckor som har angivits som mål, eftersom det inte varit möjligt att snabbt få fram det antal kommunplatser som svarar mot det ökade behovet. Till december 1985 har invandrarverket öppnat tio tillfälliga utredningsförläggningar. Vidare har verket inrättat några tillfälliga slussförläggningar. En ny permanent utredningsförläggning har nyligen också öppnats i Landskrona. Man räknar med att de AMS-förläggningar för asylsökande, som kom till före 1985, skall vara tömda den 1 mars nästa år. I tilläggspropositionen, som nu diskuteras, ökas det totala anslaget för 18 invandring med hela 350 milj.kr. Det är en avsevärd resursförstärkning som sker, bl.a. för invandrarverket. Det visar att regeringen både varit och är — Prot. 1985/86:50 beredd att vidta åtgärder så att berörda myndigheter ges möjlighet att 12 december 1985 fullgöra sina åligganden i enlighet med av statsmakterna angivna riktlinjer. = 00 GR St Invandrarverkets fasta resurser förstärks nu med 22 tjänster och arbetsmarknadsdepartementets med 15. Även utrikesförvaltningens resurser för utlänningsärenden förstärks. Genom dagens beslut hoppas vi kunna komma ned till rimligare förläggningstider. Karin Israelsson sade att det finns en ryckighet i anslagsgivningen till invandrarverket, men det finns ju inget belägg för ett sådant påstående. Regeringen och riksdagen har hela tiden tillfört invandrarverket extra tjänster. Och i det beslut vi skall fatta nu får alltså invandrarverket ytterligare 22 tjänster, framför allt på handläggningssidan, för att arbeta med asylansökningarna. Regeringen får också 15 nya tjänster för att ta hand om besvärsärendena. Det är alltså en rejäl förstärkning som sker. Kenth Skårvik säger att det behövs ytterligare medel. Ja, det är en gissning — det finns inget underlag för ett sådan påstående. Det sker en rejäl resursförstärkning genom att man tillför hela området 350 milj.kr. Angeläget är också att kommunerna runt om i landet ställer upp för att de ca 3 100 personer som nu vistas i förläggning skall komma ut i normalt boende. Kommuner utan tidigare erfarenhet av flyktingmottagning kan behöva särskilt stöd. Regeringen har därför också i tilläggsbudgeten föreslagit extra medel för speciella bidrag till sådana kommuner. Informationen till allmänheten och till kommunerna utökas även. Det är en viktig sida. Karin Israelsson sade att barnen genom krig och förföljelse får lida oerhört, och det är säkerligen riktigt. Det är naturligtvis viktigt att barnen får ett gott mottagande. Det är också en målsättning för alla som är engagerade i arbetet att barnen verkligen omhändertas på ett bra sätt. Vi understryker att detta är mycket väsentligt. Som jag sade tidigare är det en avsevärd resursförstärkning som nu sker på hela området, och det finns alltså inget underlag för den kritik som folkpartiet och centerpartiet kommer med. 350 nya miljoner tillförs området , och det är ganska mycket pengar. En bred utskottsmajoritet har ställt sig bakom förslaget i propositionen, och jag vill yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är alldeles riktigt som Börje Nilsson säger, att det blir en rejäl förstärkning. Den behövs mer än väl, och den är redan till stora delar uppäten, eftersom det här arbetet pågår och eftersom kommunerna i stor utsträckning ställt upp på ett mycket bra sätt som flyktingmottagare. Men just när det gällt att förbereda kommunerna har det brustit, och vi anser att ryckigheten på handläggarsidan inom statens invandrarverk har orsakats av regeringens brist på intresse för att ge invandrarverket fasta tjänster. Vi behöver inte gå så långt tillbaka i tiden för att klart kunna konstatera att så har varit fallet, eftersom man i budgetförslagen bara har tagit upp medel till tillfälliga tjänster. Börje Nilsson nämner ingenting om vilka kontakter som tas på det internationella planet. Vi har konstaterat att flyktingströmmarna hela tiden 19 ökar. Sådan är situationen, och vi tycker att Sverige då internationellt har ett ansvar för alla de flyktingar som söker sig ut över västvärlden. Sverige har inte haft möjlighet att ta emot alla de kvotflyktingar som vi har lovat att ta emot. Vi har inte klarat den delen. Inom denna flyktinggrupp finns många handikappade människor som skulle kunna få en betydligt bättre tillvaro här i Sverige än vad de har i de flyktingläger där de nu befinner sig. Jag tycker att det vi i dag kan konstatera utgör ett starkt underlag för att kritisera det förhållandet att regeringen inte ställt upp som den borde ha gjort för att lösa dessa problem. Som jag sade i mitt anförande bäddar detta också för att det skapas rasistiska tendenser i vårt land. Vi måste på allt sätt försöka förhindra att något sådant här sker. Jag tycker fortfarande att regeringen inte har handlat med den snabbhet som man kunde begära av en socialdemokratisk regering.
Herr talman! Jag sade i mitt anförande att jag är mycket nöjd med det tillägg som gjorts här, även om jag kanske innerst inne tycker att det kommit väl sent. Det har trots allt rått bekymmer ganska länge i fråga om handläggningstiderna, och stark kritik utifrån har framförts många gånger. Vid de kontakter som vi har haft med kommunerna har man just tagit upp det som Karin Israelsson nämnde, nämligen att kommunerna inte fått den hjälp som de hade behövt, innan de så att säga fick invandrarna till sig, och inte heller i början av verksamheten. Det behövs mera pengar till kommunerna för att dessa skall kunna anlita experter som kan hjälpa dem att klara denna situation, som ibland är mycket besvärande för dem. Det gäller både beträffande bostadsfrågan och med tanke på det främlingshat som kan uppstå i kommunerna, där man ibland har svårt att ta emot invandrarna på rätt sätt. Det senare är en mycket viktigt synpunkt. Jag tror att det finns underlag för mitt påstående att det skulle göra mycket stor nytta om man just nu avsatte större medel för att så att säga möta Olle i grind och därmed kunde förebygga det främlingshat som vi faktiskt ser i vissa lägen. Det är frågorna om väntetiderna, skolgången och svenskundervisningen som vi tycker är de viktiga i detta sammanhang. Det är angeläget att man tar emot barnen på rätt sätt, så att de kommer i gång med sin skolgång och känner sig hemma i vårt samhälle. Om vi kunde slippa sådant som tidningarna nu alltid tar upp, dvs. långa väntetider, för sena utvisningar och stora demonstrationer, som nu ibland förekommer i dessa sammanhang, tror jag att vi skulle kunna arbeta på ett betydligt lugnare sätt i framtiden. Invandrarverket har uppgivit att man under sommarhalvåret lyckades arbeta ned väntetiderna till en viss gräns. Under hösten har man dock åter igen märkt en ganska kraftig tendens till ökningar. Vi tror därför att det behövs mera medel för dessa uppgifter. Jag menar att detta inte bara är en gissning utan att det är fråga om ett verkligt behov.
Herr talman! Flyktingsituationen i världen är naturligtvis mycket allvarlig, och det är viktigt att Sverige tar sitt ansvar. Jag menar också att man gör det. Antalet flyktingar som kommer hit har ökat från 2 000 till 14 000. Det är — Prot. 1985/86:50 alltså väldigt många som söker sig till Sverige. Av dessa får 12 000-13 000 12 december 1985 stanna i vårt land. Det är viktigt att vi ger dessa människor ett fint. = Jyjgao omg mottagande och att de känner sig välkomna till Sverige. Jag menar att det inte finns något belägg för påståendet om en ryckighet i riksdagens åtgärder vad avser invandrarverket. Man har fortlöpande inrättat nya tjänster, och invandrarverket får i dag 22 nya tjänster. Jag menar att detta är en rejäl förstärkning. De handikappade som kommer till Sverige måste naturligtvis få en alldeles speciell behandling, i form av medicinsk vård och rehabilitering. Av det skälet träffade invandrarverkets styrelse i går ett avtal med Linköpings sjukhus om tillgång till platser där. Man undersöker också om det finns möjlighet att placera sådana handikappade på rekreationsanläggningar ute i landet. Problemet just nu är placeringen av de många asylsökandena ute i kommuner på ett sådant sätt att de får ett normalt boende. Det senare är oerhört viktigt. Jag tror att framför allt Karin Israelsson men också Kenth Skårvik kan göra en insats i det sammanhanget. Jag har överblick över förhållanderna i Skåne, och jag vet att det där finns borgerligt styrda kommuner som vägrar att ta emot invandrare. Vellinge kommun, där det framför allt är moderaterna som styr, vägrar att ta emot asylsökande. I Sjöbo kommun, där framför allt centern har centrala poster, har det under hösten förts en mycket livlig debatt. Centern säger där nej till emottagande av asylsökande. Den bästa insats som Karin Israelsson kan göra är såvitt jag förstår att påverka sina partivänner i Sjöbo att liksom många andra kommuner i landet ta sitt solidariska ansvar. Då skulle centerpartiet göra en god insats i detta sammanhang.
Herr talman! Det är klart att vi alla måste hjälpas åt. Vi har också ett organ, statens invandrarverk, som skall se till att beslutade åtgärder verkställs. Det har inte fått de resurser det önskat för att i god tid kunna ta de kontakter som behövs, och därför har vi också den situation som vi har i dag. Det krävs väldigt mycket av information. Ju längre tiden går och ju fler rykten som cirkulerar, desto svårare kan läget bli, om man inte gör något verkligt radikalt på detta område. Också jag ser med tacksamhet på det förhållandet att vi nu fått en proposition om dessa frågor, även om den kom sent. Min förhoppning är också att den skall hjälpa till så att vi får ett bra flyktingmottagande. Men vad är det som händer, när så många flyktingar kommer illegalt och gömmer sig? Är det inte ett tecken på att vi inte klarar av att ge flyktingar tilltro till att deras ansökningar behandlas på rätt sätt? Det händer ju att stora skaror av flyktingar gömmer sig för att myndigheterna sedan inte skall förvägra dem att stanna och få ansökningarna behandlade senare. Det här kräver väldigt mycket information, och det kräver naturligtvis också av oss politiker att vi ställer upp och för ut information om hur systemet skall fungera. I första hand anser jag dock att det är myndigheterna som har ansvaret och att det är regeringen som till slut har det övergripande ansvaret att se till att det fungerar.
Herr talman! Det är naturligtvis viktigt att de som söker sig till Sverige känner en rättstrygghet, och jag menar att det kan de också göra med den svenska lagstiftningen. Det finns ju möjlighet att anföra besvär, och den utnyttjas också i stor omfattning. Jag menar att ansökningarna får en korrekt behandling. Att det finns besvärsmöjligheter gör naturligtvis att handläggningen tar sin tid. Det är helt naturligt, men det är viktigt att varje person som söker sig hit får sin ansökan behandlad på ett korrekt sätt. Jag vill till sist hävda att situationen naturligtvis inte hade varit bättre med centerpartiets lösningar. Det satsas oerhört mycket just nu. Det är en rejäl resursförstärkning som sker, och det finns inget som helst underlag för kritik på den punkten.

Herr talman! Jag vill gärna säga att jag och den moderata gruppen i socialförsäkringsutskottet helt delar den syn på flyktingar och flyktingpolitik som kom till uttryck i Karin Israelssons varmhjärtade inledningsanförande i den här debatten. Jag tror för övrigt att den synen delas av hela utskottet och, vill jag gärna hoppas, av hela riksdagen. Där vi skiljer oss denna gång är i bedömningen av vilka konkreta åtgärder som kan vara tjänliga just nu för att förbättra situationen. Vi har alltså inte bedömt att tillförsel av mer pengar just nu egentligen har någon betydelse. Vi brukar i riksdagen mycket sällan skilja på de olika anslagsformerna, men man bör kanske denna gång lägga märke till att vad utskottet föreslår riksdagen att besluta är att anvisa pengar på s.k. förslagsanslag till den här verksamheten. Det innebär att de pengar som behövs och kan förbrukas faktiskt finns, oavsett hur mycket det blir. Det är inte så att svårigheten att få ut flyktingar i kommunerna bottnar i att vi inte har pengar att betala kommunerna överenskommen ersättning — de pengarna finns — utan det har varit svårt att få fram platser att betala för. Vi tror inte att det just nu, en månad före nästa budgetproposition, går att påverka det läget med att formellt anvisa mer pengar. Men vi är helt överens om behovet att få verksamheten bättre i gång. Jag vill, herr talman, också gärna säga till Börje Nilsson att han lär få det svårt, om han vill försöka bevisa något samband mellan de politiska majoritetsförhållandena i kommuner Sverige runt och villigheten att ta emot flyktingar inom kommunen. Ovilja eller svårigheter, ofta välgrundade bekymmer, fördelar sig inte efter politiska gränser. Det handlar om bostadssituation, det handlar om ekonomi och mycket annat. Det är lika lätt att plocka fram exempel på socialdemokratiskt styrda kommuner som hittills inte har velat eller kunnat ta sitt ansvar. Jag anser att vi skall hjälpas åt, som Börje Nilsson också säger, att försöka påverka kommunerna bäst vi kan allihop. Jag är just sysselsatt med det i ett fall och skall gärna fortsätta. Om vi gör det, tror jag att vi gör bättre nytta än om vi försöker göra gällande att det finns ett samband mellan större eller mindre villighet att ta emot flyktingar och den politiska maktfördelningen i kommunerna.
Herr talman! Det finns säkert också en och annan socialdemokratisk kommun som för tillfället inte tar emot flyktingar. Det är som Nils Carlshamre säger en oerhört viktig uppgift för oss i riksdagen att försöka påverka våra hemkommuner. Det är naturligtvis angeläget att de 3 100 flyktingar som just nu finns i mottagningslägren verkligen kommer ut i normalt boende. Jag har överblicken över Skåne och vet att t.ex. Vellinge och Sjöbo inte tar emot flyktingar, och vi kan hitta många sådana kommuner i andra landsdelar. Jag tror att vi alla har en uppgift när det gäller att påverka våra resp. hemkommuner.
Herr talman! Jag har inget bekymmer med min hemkommun. Den har gjort sitt. Börje Nilsson har det kanske inte heller. Men Börje Nilsson har inte så lång väg till Karlskrona.

Herr talman! I våras fattade riksdagen belut om ny kabel-TV-lag. På några punkter sköts beslutet till hösten. Det gäller bl.a. frågan om i vilken form indragning av sändningstillstånd skall kunna ske. Det finns i dag ingen som helst anledning att upprepa de synpunkter på kabel-TV-lagen i dess helhet som då framfördes från moderat håll. På ett flertal punkter hade vi i moderata samlingspartiet en avvikande mening. Vi ville öka friheten och vände oss mot de förmyndaraktiga inslag som onekligen finns i den lagstiftning som träder i kraft vid instundande årsskifte. Får jag begagna tillfället att säga några ord om den kabelnämnd som skall träda till ganska snart. Oroande rykten är i svang om att man i utbildningsdepartementet är i full färd med att bygga upp vad jag skulle vilja kalla ett mindre ämbetsverk med många anställda. Om så skulle vara fallet finns det anledning att reagera. Presstödsnämnden, som förmedlar en halv miljard kronor per år till olika tidningar i direkta bidrag och som därutöver har till uppgift att noga följa utvecklingen på pressområdet, har ett kansli med bara fem anställda, som klarar sina uppgifter utmärkt. Många fler borde rimligen inte behövas för kabelnämnden. Det finns anledning att noga följa denna fråga, liksom att bevaka att inte en smygpolitisering sker när det gäller nämndens sammansättning. Det var en viktig förutsättning från borgerligt håll i utredningsarbetet, för att man över huvud taget skulle gå med på en nämnd, att dess sammansättning blev opolitisk. Skulle övertramp ske på denna punkt kan vi åtminstone från moderat håll inte känna oss bundna av det stöd vi tidigare gett den konstruktion av regleringen av verksamheten som nu är beslutad. Så, herr talman, över till konstitutionsutskottets betänkande 7. Reservationen 1 rör reklamfrågan. Vi moderater anser det naturligt att reklam tillåts i kabel-TV, både i satellitoch egensändningar. Reklam är en viktig inkomstkälla i massmediesammanhang, och om vi skall kunna få någon framtida egen svensk produktion är det nödvändigt med reklamintäkter. Vad händer om vi förbjuder svenska kabel-TV-sändare att finansiera sin verksamhet med reklam? I så fall kommer det nära nog uteslutande att handla om att de svenska TV-kabelnäten förmedlar satellitsändningar. Att producera svensk television är naturligtvis dyrbart. Det går inte att finansiera den verksamheten med hjälp av abonnemangsintäkter, kort sagt prenumerationer på kabel-TV-sändningar. Det behövs reklam, annars blir näten uteslutande förmedlare av utländska satellitsändningar. Det är alltså paradoxalt så, att reklam är en förutsättning för att svensk kultur skall kunna få en säker plats i det framtida kabel-TV-utbudet. Majoritetens skrivning innebär att kabelnämnden skall kunna återkalla sändningstillstånd, resp. förbjuda fortsatt sändning på grund av reklaminslag. Detta är inte godtagbart ur yttrandefrihetssynpunkt. Jag ber att få yrka bifall till reservation 1. Det finns anledning att reagera mot att indragning av sändningstillstånd skall kunna ske på grund av att tillståndshavaren inte har betalat sin avgift i tid. En indragning av sändningstillståndet innebär rimligen att möjligheterna att betala avgifterna helt och hållet upphör. Varför skall man betala någon avgift, då det inte finns möjlighet att bedriva en verksamhet som ger ett ekonomiskt tillskott? Vi återinför alltså det gamla bysättningsinstitutet i svensk rätt. Man burar kort sagt in dem som inte betalar avgiften, varigenom möjligheterna att få fram pengar naturligtvis ytterligare minskar. Det rimliga är självfallet att obetalda avgifter blir föremål för indrivning. Jag ber att få yrka bifall till reservation 2. När det gäller frågan om programutgivare måste det anses riktigt att sådan får utses av den som sänder på tid som ställts till förfogande enligt de regler som gäller. Med majoritetsförslaget blir det så att någon annan än den som har ansvaret för sändningen utser programutgivare, vilket måste anses förkastligt ur yttrandefrihetssynpunkt. Herr talman! Konstitutionsutskottets betänkande 7 handlar inte bara om kabel-TV-frågor. Det finns ytterligare två viktiga moment. Ett handlar om inrättandet av en tredje, fristående TV-kanal. Det framstår som angeläget att Sveriges Radio-koncernen får konkurrens i vad gäller utbud. En form av konkurrens kommer självfallet att bli de satellitoch kabel-TV-kanaler som snabbt håller på att byggas upp. Men det är också viktigt att det blir en svensk konkurrens, dvs. att Sveriges Television får konkurrens av ett företag som är svenskägt, som leds av svenskar och som sänder på svenska språket. Det blir inte fallet med den ordning som i dag existerar och där det dess värre inte synes bli någon ändring. En sådan konkurrens skulle vara till stor fördel också för Sveriges Television och därigenom för alla tittare. Erfarenheterna från England, där man har två konkurrerande TV-bolag med två kanaler vardera, talar sitt — Prot. 1985/86:50 tydliga språk. Tillkomsten av det reklamfinansierade bolaget ITV blev en 12 december 1985 gång i tiden en nyttig kick i rätt riktning för det licensfinansierade BBC. ära Sar EE a dög Det finns de som menar att det är illojalt av politiker som sitter i Sveriges Radio-koncernens styrelse att också engagera sig för tillkomsten av en tredje konkurrerande kanal. Jag har svårt att förstå det resonemanget. Det måste självfallet få föras en fri debatt om dessa frågor också av personer som har uppdrag inom Sveriges Radio-koncernen. Det handlar om Sveriges Radiokoncernens bästa på lång sikt och om lyssnarnas och tittarnas bästa. Då finns det verkligen sakligt starka skäl också för människor inom Sveriges Radio att driva frågan om en tredje kanal. Herr talman! Det finns inga ekonomiska möjligheter att finansiera en tredje TV-kanal med annat än reklamintäkter. Vi står redan nu inför stora höjningar av licensavgifter för att man skall kunna finansiera de två nuvarande kanalerna. Vi kan inte gå vidare på den vägen. Därför är det viktigt att komma i gång snabbt, innan satellitkanalerna tar över delar av den svenska reklam-TV-marknaden. Den parlamentariska beredningen i massmediefrågor har hittills inte alls diskuterat frågan om en tredje TV-kanal. Jag finner detta djupt beklagligt. Om man inte gör det tycker jag att man illa skött sitt uppdrag och blundat för massmedievärldens realiteter. Vi kan inte, herr talman, bara fortsätta att utreda Sveriges Radios organisation utan att samtidigt ta ställning till det som händer i omvärlden. Jag hoppas verkligen att vi får en ordentlig diskussion så snart som möjligt om vad som skall hända vid sidan av Sveriges Radio. Jag yrkar bifall till reservation 4. Slutligen några ord om reservation 5. Radio Nord och Radio Syd tystades en gång brutalt av en tvångslagstiftning på förslag av den dåvarande socialdemokratiska regeringen. Det fria ordet fick inte höras, därför att det sändes från fartyg på internationellt vatten och finansierades med reklam. Radio Nord och Radio Syd fick emellertid positiva effekter. De innebar att vi fick en melodiradio och att monopolcheferna tvangs ta hänsyn till publiken. Det är faktiskt en skam att denna lag, över 20 år gammal, fortfarande gäller. Det framstår som smått galet att det är tillåtet i Sverige, inte minst enligt den lagstiftning som nu kommer, att ta emot hur många program som helst från direktsändande TV-satelliter men inte från radiosändare på fartyg i vår närhet. Det är hög tid att denna förmyndarlagstiftning, detta monument över monopolets makt, äntligen försvinner. Jag yrkar bifall till reservation 5.

Herr talman! Yttrandefriheten är ingenting självklart. Den är något vi måste slå vakt om. Staten skall inte ta ansvar för vad människor skall läsa eller se. Staten skall däremot se till att det finns ett kvalitetsutbud av kultur och information. Den nya medietekniken öppnar stora möjligheter — större utbud och ökade valmöjligheter för tittarna, konkurrens mellan flera programmakare, nya chanser i kommunikation för enskilda och organisationer och företag. Då skall inte det politiska systemet gå in och dirigera vem som får sända vad och 25 därmed också vad medborgarna skall få se och lyssna till. Nej, nu gäller det att utnyttja den mångfald som den nya tekniken ger möjlighet till. Socialdemokraterna har bedrivit en starkt konservativ politik inom medieområdet och i princip försvarat den bestående ordningen. Men på punkt efter punkt har man fått gå till reträtt. Det har t.ex. gällt närradio, parabolantenner och Nordsat. Man har fått vika sig för utvecklingen och för människors önskemål. Det kommer troligen att bli så även när det gäller en fri tredje TV-kanal, finansierad med reklam. Man kan nästan fråga sig om socialdemokraterna längtar tillbaka till kristallmottagarens tid. Televerket har — på ett enväldigt sätt med tanke på att det är ett statligt monopolföretag — i ett tidigt skede försett stora delar av Sverige med kablar för TV-sändningar. Tagen på sängen fick regeringen i hast skriva ihop en proposition om radiooch TV-sändningar i kabelnät. Propositionen fick mycken kritik. Delar av propositionen antogs av riksdagen i våras med smärre ändringar. Jag vill passa på att påminna om att folkpartiet i dessa delar var kritiskt till bl.a. koncessionssystemet, dvs. att det skall krävas tillstånd för att få sända TV-program. Folkpartiet anser att rätten att sända program i kabel skall vara fri. För att man skall få vidarebefordra satellitsändning, bedriva egensändning eller lokal kabelsändning bör enligt vår mening endast sändningsbevis krävas. Vi har i en motion föreslagit att kabelnämnden kan utfärda sådana bevis efter att vissa formella krav har uppfyllts. Dessutom är vi beredda att redan nu medge att reklam skall få sändas från satellit och i egensändningar. Riksdagen har som sagt redan fattat beslut i båda dessa frågor. Jag vill ändå passa på att föra fram folkpartiets synpunkter och meddela att vi kommer igen när det gäller etableringsfrihet och reklam-TV. Vi tror att tiden och utvecklingen kommer att arbeta för oss i dessa avseenden. I dag gäller det, som Anders Björck påpekat, frågan om återkallelse av tillstånd i vissa fall och ansvarighet för lokala kabelsändningar. I vår partimotion 1984/85:3192 reagerade vi starkt mot regeringens förslag att kabelnämnden skulle kunna göra långtgående ingripanden mot sändningar baserade på deras innehåll — ingripanden som skulle ske vid sidan av och parallellt med domstolars prövning av yttrandefrihetsfrågor. Vi ansåg detta förslag vara oacceptabelt och innebära ett farligt avsteg från tryckfrihetens grundläggande principer. I yttrandefrihetens intresse är det angeläget att hålla fast vid att ingripanden mot missbruk av yttrandefriheten skall beslutas av domstol. Glädjande nog har utskottet beslutat sig för att följa denna linje. Vidare föreslog vi att sändningsförbud när det gäller både satellitsändningar och egensändningar skall begränsas till högst ett år. Detta är också tillgodosett i det föreliggande förslaget. Jag noterar med tillfredsställelse att socialdemokraterna i riksdagen tar allvarligare på frågorna om yttrandefrihet än regeringen gör. Genom det föreliggande förslaget slås nu också fast att vi inte vill ha en ren porroch våldskanal, vare sig det gäller satellitsändningar eller egensändningar. Det är bra. Däremot har utskottets majoritet inte godtagit förslaget att den som förfogar över sändningstid själv skall kunna utse programutgivare. I stället föreslås att kabelsändarföretaget skall utse sådan. Det tycker vi i likhet med = Prot. 1985/86:50 Svenska tidningsutgivareföreningen är fel. Därför yrkar jag bifall till 12 december 1985 reservation 3. od FAR rie SER AE SAG Det är viktigt att vi går vidare med mångfald i etern. Nästa stora fråga är att bryta TV-monopolet. Vi föreslår från folkpartiets sida att det skall skapas en från monopolet fri tredje TV-kanal. För att möjliggöra ett sådant projekt bör vi tillåta att den finansieras med reklam. Även när det gäller denna fråga kommer säkerligen socialdemokraterna så småningom fram till samma ståndpunkt som vi. Jag är övertygad om att det inte kommer att dröja länge förrän vi har den tredje fria TV-kanalen. Jag yrkar bifall till reservation 4.

Herr talman! Vi behandlar nu ett betänkande som det råder förhållandevis bred enighet om i de huvuddelar som tagits upp i våras och som nu fullföljs. Det är bra, eftersom kabel-TV representerar ett teknikområde där utvecklingen går mycket fort, t.o.m. hissnande snabbt. Telematik är ett begrepp, integrerat nät för teletjänster ett annat. I förhållande till vår invanda situation, där ljud, bild, data etc. hanteras separat i skilda nät och skilda distributionsformer, går vi över till ett digitaliserat kommunikationsnät där det i teknisk mening inte finns några gränser. Det är då viktigt att den framtida utbyggnaden av nätet blir sådan att alla får tillgång till de tjänster som nätet erbjuder. Det är också viktigt att konstatera att det i ett inledningsskede kan krävas regler för att bringa ordning och reda. Detta understryker också vikten av att upprätthålla de yttrandefrihetsrättsliga principerna för ansvar och för ingripanden mot sändningar och deras innehåll. Speciellt gäller detta grovt våld, pornografi och rasistiska inslag. Utskottet har nu behandlat den frågan och fått fram i huvudsak likartade regler, oavsett om det gäller satellitsändningar eller egensändningar. Från centerpartiets sida delar vi i huvudsak uppfattningarna som framkommer i detta utskottsbetänkande. Vi har emellertid lämnat ett särskilt yttrande vad gäller reklamfrågorna, där vi i våras menade att det kommer att krävas ekonomiska förutsättningar för att klara egensändningarna. Bidrag från kommuner och föreningsliv samt abonnemangsavgifter kommer att bli | relativt små i detta sammanhang, och det borde vara rimligt att i den försöksverksamhet som vi nu går in i pröva också reklamfinansiering. Detta förslag avvisades. Vi vidhåller vår tidigare uppfattning, men har inte funnit anledning att i detta sammanhang återupprepa vår reservation från i våras. Vi avser att återkomma på annat sätt. | Den reservation som vi medverkar till gäller den av Tidningsutgivareföreningen aktualiserade frågan om att den som får sändningstid till sitt förfogande själv skall få utse en programutgivare. Från vår sida anser vi detta vara ett rimligt krav. Majoriteten visar förståelse för våra synpunkter, men harinte gått oss mer än halvvägs till mötes. Utskottet vill vänta. Vi tycker inte att förslaget är så komplicerat att vi behöver vänta ytterligare, varför jag, herr talman, yrkar bifall till reservation nr 3. Herr talman! Vissa av de övriga frågor som har tagits upp i betänkandet 2 och som också har föranlett reservationer bereds i annat sammanhang. Det gäller bl.a. frågan om ytterligare en TV-kanal, som kommer att bli föremål för överläggningar mellan partierna och regeringen. Vi får vid ett senare tillfälle återkomma till dessa frågor.

Herr talman! Det är med tillfredsställelse vi i dag kan notera att utskottet lyckats med sin föresats att lämna ifrån sig förslag om slutgiltig lagstiftning som kan träda i kraft den 1 januari 1986, i anslutning till den mera reguljära starten för kabel-TV. Med undantag för ett viktigt område har massmediekommitténs förslag, som propositionen grundade sig på, redan antagits av riksdagen. Det skedde i våras, med närmast enhällig uppslutning i de flesta frågor från partierna. Innebörden i det beslutet var att ett koncessionssystem infördes och att en kabelnämnd skall inrättas. I stort skulle jag vilja karakterisera det förslag som lades fram av kulturminister Bengt Göransson som mycket liberalt. Det innehöll dock viktiga förslag som inte bara rörde yttrandefrihet utan också informationsfrihet. Om dessa hade i kommittén träffats en partiöverenskommelse. Med vårens beslut i ryggen anser jag att vi i dag inte har anledning att på nytt föra debatt om redan avklarade frågor, där positionerna tidigare har redovisats. Jag syftar då på förutsättningarna för sändningstillstånd, finansiering och reklam. På en viktig punkt deklarerade konstitutionsutskottet avvikande uppfattning från propositionen. Vi var eniga om att ingripanden skulle få förekomma mot spekulation i våld och pornografi samt mot uttryck i programmen för rasdiskriminering. Men den ändring som förordades i vårt betänkande rörde förfarandet vid eventuella ingripanden mot missbruk av yttrandefriheten i satellitprogram och s.k. egensändningar. Det betonades med eftertryck från utskottet att det inte kunde anses tillfredsställande att ett administrativt organ som kabelnämnden, låt vara att det i många fall förelåg rätt att överklaga till domstol, skulle få befogenhet att återkalla sändningstillstånd eller meddela sändningsförbud på grund av programmens innehåll. Som sin principiella inställning uttalade utskottet att sådana frågor borde prövas i yttrandefrihetsrättslig ordning. Detta sade alltså utskottet i våras. Det fanns då ingen möjlighet att göra en omarbetning. Därför uppsköts till detta riksmöte dels hela ansvarighetspropositionen från justitieministern med följdmotioner, dels de delar av lagen om lokala kabelsändningar som rörde ingripanden på grund av programmens innehåll. Vår ambition var att omarbetningen skulle kunna ske så snabbt att lagstiftningen i dess helhet, enligt de ursprungliga planerna, skulle kunna träda i kraft nu på nyåret. Det målet har vi alltså uppnått. Till detta kommer att de delvis nya förslagen först sammanställts i en kanslipromemoria såsom en lagrådsremiss. Jag vill säga att kanslihusets experter på ett utmärkt sätt har biträtt utskottets kansli i det ganska svåra lagtekniska arbete som här har förelegat. Lagrådet har i alla viktiga principiella delar accepterat förslaget. De i huvudsak lagtekniska synpunkter lagrådet har lämnat under behandlingen = Prot. 1985/86:50 har vi kunnat godta, såsom redovisas i betänkandet och dess utförliga 12 december 1985 bilagor. Le Lå är ES Radiooch TV För mig är det mycket positivt att vi i utskottet kunnat enas om principen Sändningar i kabelnät .

Herr talman! Olle Svensson antydde inledningsvis att Bengt Göransson har en liberal syn i dessa frågor. Mot detta vill jag, herr talman, bestämt replikera. Statsrådet Göransson är i många avseenden en trevlig och förträfflig man, men hans syn i massmediefrågor är sannerligen icke liberal utan raka motsatsen. Det vågar jag stå i kammarens talarstol och säga. Jag erkänner dock hans förtjänster i övrigt, men rätt skall vara rätt också på det här området. Jag måste säga till Olle Svensson att vi diskuterar de facto inte — i varje fall inte ännu — i den parlamentariska beredningen vare sig TV 3 eller möjligheterna att få bort den olyckliga Radio Nordoch Radio Syd-lagen. De signaler som jag har fått från herr Göransson tyder tvärtom på att dessa frågor skall skjutas på en obestämd framtid. Några som helst diskussioner har ännu inte förekommit. Ingen vore gladare än jag om vi verkligen tog en sakbehandling av frågan om TV 3 och etableringsfrihetsfrågor. Men så har icke blivit fallet, och jag tvivlar på att något händer inom rimlig tid. I varje fall tror jag inte att det finns några möjligheter, såsom tidsschemat nu är, att fatta beslut om detta till vårriksdagen. Reservationerna i reklamfrågan gäller inte bara huruvida vi skall tillåta — Prot. 1985/86:50 reklam i svenska kabelnät, i svenska sändningar, eller inte. Det otäcka med = 12 december 1985 den lagstiftning som finns är att kabelnämnden kan ingripa mot reklaminslag — — i utländska satellitsändningar som svenska medborgare tar emot, vilket jag Radios och Tvä ER sändningar i kabelnät protesterade mot och reserverade mig emot redan från början i massmem.m. diekommittén. Det är fantastiskt att en nämnd skall kunna säga att sändningar via t.ex. en engelsk satellit inte får tas emot av svenska medborgare — vi stänger av, säger man, eftersom det råkar vara litet reklam för Volvobilar då och då, till på köpet på svenska språket. Detta är oerhört. I och för sig skulle det dock förvåna mig mycket om kabelnämnden verkligen vågar göra bruk av sin makt i detta sammanhang. I så fall kommer det att leda till en folkstorm som genast sopar bort de regler som socialdemokrater och andra nu är i färd med att driva igenom. Det är olyckligt att Sveriges riksdag fattar den här typen av beslut. Jag beklagar mycket att vi moderater är ensamma om att vilja få bort förbudet mot sändningar från fartyg på internationellt vatten. Detta förbud innebär också en stark inskränkning i fråga om informationsoch yttrandefriheten. Jag hoppas, herr talman, att Olle Svensson — som ändå har ett långvarit publicistiskt förflutet — gör sitt bästa och påverkar sina partikamrater när det gäller att se mer liberalt på dessa frågor. Jag ger gärna Olle Svensson en eloge för att han lyckades få bort en del skönhetsfläckar i våras. Men det finns ytterligare en hel del att göra.

Herr talman! När jag definierade kulturminister Bengt Göranssons förslag som liberalt tänkte jag naturligtvis på det förslag som han presenterade för riksdagen och som praktiskt taget var synonymt med det förslag som Anders Björck var med om att underteckna i massmediekommittén. Jag trodde då att han hade influerats i liberal riktning av en ledamot i massmediekommittén. Jag vill sedan understryka följande. Anders Björck riktar i dag kritik mot att kabelnämnden får ha vissa uppgifter som mera rör ordningsfrågor. Det gäller sådant som skall tillgodose informationsfrihetens intressen. Men Anders Björck var ju en av dem som skrev under det betänkande som gick ut på att kabelnämnden skulle kunna ha befogenheter att ingripa mot programmens innehåll. Jag är således glad över att jag har kunnat påverka Anders | Björck i liberal riktning i denna fråga. I stort tycker jag att den här lagstiftningen är av gott liberalt märke. Vissa delar av propositionen är vidare viktiga vad gäller ansvaret för dem som skall ta del av programmen. Det gäller att se till att bevakningen av egensändning I arna verkligen blir lokalt förankrad. Således kan dessa bli ett viktigt I komplement till det internationella underhållningsmedium som kanske annars skulle ha förekommit alltför ensidigt som ett resultat av den nya utvecklingen på kabel-TV-området.
Herr talman! När det gäller massmediekommittén hade jag en mycket omfattande reservation om reklamen. Vidare har jag varit med om att 31 underteckna en gemensam borgerlig reservation som gällde frågan om när man inte skall ingripa mot reklam från satellitsändningar. I det avseendet följde socialdemokraterna en helt annan linje. Jag reagerar starkt på att Olle Svensson, som är konstitutionsutskottets ordförande, betecknar ingripanden mot reklam från utländska satellitsändningar som ordningsfrågor. För en publicist som Olle Svensson kan det rimligtvis icke enbart handla om ordningsfrågor när det gäller att begränsa möjligheterna för svenska medborgare att själva välja vad de skall titta på och lyssna till från utländska programkällor. Vi har ändå, herr talman, en grundlag som stadgar yttrandeoch informationsfrihet. Dessutom har vi från svensk sida varit med om att skriva under Helsingforskonventionen, som ger en rad riktlinjer för vad man får och inte får göra när det gäller att hindra det egna landets medborgare från att titta på och lyssna till vad de önskar. Slutligen. Olle Svensson säger att det är viktigt att vi får ett alternativ till satellitsändningarna och att programmen i de svenska kanalerna skall vara lokalt förankrade. Jag delar helt den uppfattningen. Men vilka möjligheter finns det att betala lokalt producerade program om det inte får finnas reklam? Den frågan har varken Olle Svensson eller Bengt Göransson svarat på i den debatt som förevarit.
Herr talman! Sammanfattningsvis vill jag säga att kabelnämndens befogenheter i detta avseende är betydligt mindre än de var i massmediekommitténs förslag, som Anders Björck biträdde i denna del. När det gäller kabel-TV:s framtid tycker jag att det är tråkigt att de borgerliga partierna har motsatt sig t.ex. inflytande från kommunerna, från mottagarna, över vad som skall utsändas. Reklam innebär inte någon lyckad lösning — den betalas ju också ytterst av konsumenterna.

Herr talman! Den debatt som nu följer blir en direkt fortsättning på den debatt som fördes här tidigare. Man kan också säga att det som kulturutskottet har fått att behandla är restposten av kabellagstiftningen. Det är nu mindre än tre veckor tills försöksverksamheten med TV sändningar i lokala kabelnät upphör — den påbörjades i maj förra året. Ännu så länge sker den lokalt producerade programverksamheten inom ramen för Sveriges TV:s sändningsrätt, men vidaredistributionen av de utländska Prot. 1985/86:50 sändningarna sker enligt särskild lagstiftning. Detta kommer emellertid att 12 december 1985 upphöra, och därmed upphör också Sveriges TV:s sändningsåtagande på = Qamiarrram mm kabelområdet. Kulturutskottet har vid behandlingen av den här s.k. restposten ägnat sig åt tre olika frågor. En av dem har rört lokaliseringen av kabelnämnden, en annan fråga har rört avgifter till kabelnämnden, och den tredje frågan har gällt ett anslag på en halv miljon kronor till stöd för lokal TV-produktion. Den debatt som just avslutades lämnade frågan om hur finansieringen av sådan produktion skall ske — Olle Svensson kunde inte svara på den — och det framkommer inte heller i den proposition som kulturutskottet här har behandlat. Där föreslås ett anslag på 500 000 kr., som en initialkostnad för utbildning och för att sådan produktion skall komma i gång. Vi moderater tycker att det är bra med lokal TV-produktion. Det gynnar mångfalden och kommer att medföra att TV-tittarna får tillgång till ett betydligt mera varierat utbud. Vi delar däremot inte förslaget i propositionen om hur en sådan verksamhet skall finansieras. Jag vill särskilt påpeka att det egentligen inte sägs någonting i propositionen om hur verksamheten på sikt skall finansieras. I moderata samlingspartiet har vi den uppfattningen att andra finansieringskällor än statligt stöd skall kunna användas. När konstitutionsutskottets betänkande behandlades diskuterade man i huvudsak reklamfinansiering som ett alternativ. Vid framställningen av lokala TV-program finns också möjligheten att använda någon form av sponsring av programmen. Vi moderater har förfäktat åsikten att man i detta fall inte i första hand skall lita på samhälleligt stöd för produktionen utan att andra alternativa finansieringskällor, som reklam och eventuell sponsring, skall kunna svara för de kostnader som vidlåder en ofta mycket dyrbar produktion. Jag kanske också skall säga att vi moderater inte har motsatt oss den avgift på 10 kr. per halvår för varje bostad som skall utgå till kabelnämnden. Vi har i den motion som vi har avlämnat förbehållit oss rätten att föreslå att avgiften senare kan sänkas eller försvinna helt, beroende på hur produktionen kommer att finansieras. En sak som kanske inte har berörts när det gäller reklamen i TV är den orättvisa som kommer att uppstå. Vilken lagstiftning socialdemokraterna än föreslår kommer vi aldrig att kunna förhindra att direktsändande satelliter sveper reklam över oss. När så blir fallet kommer en rättvisesynpunkt i dagen som vi måste ta hänsyn till. Frågan är inte längre — som också framfördes här tidigare från folkpartiets sida — om utan när den socialdemokratiska regeringen tvingas ge upp sitt hårdnackade motstånd. Herr talman! Vi yrkar avslag på propositionens förslag om 500 000 kr. till stöd för lokal TV-produktion, och därmed yrkar jag också bifall till reservationen i utskottets betänkande.

Herr talman! Jag vill yrka bifall till utskottets hemställan i dess helhet. Beträffande de olika frågor som tas upp i betänkandet har vi i utskottet 33 anslutit oss till det förslag som regeringen har lagt fram när det gäller lokaliseringen av närradiooch kabelnämnderna. Men vi har velat fästa uppmärksamheten på att organisationskommittén — som undersöker möjligheterna till en samordning av dessa nämnder med radionämnden — i enlighet med vad som gäller för lokalisering av statlig verksamhet också skall utreda huruvida det är möjligt att förlägga verksamheten till en ort utanför Helsingfors. Det är en fråga som man måste få återkomma till när organisationskommittén lägger fram sitt förslag. Inom utskottet anser vi att det är mycket angeläget att verksamheten nu kan komma i gång. Vi har ju tidigare från utskottets sida framhållit betydelsen av att kunna samordna administrationen mellan närradionämnd och kabelnämnd. När det gäller frågan om anslag till lokal TV-produktion har jag tittat i tidigare betänkanden. På s. 4 i det nu föreliggande betänkandet refereras till konstitutionsutskottets betänkande 1984/85:37. I detta betänkande anslöt man sig — så sent som i våras — enhälligt till uppfattningen att de lokala sändningarna i första hand bör finansieras genom abonnemangsavgifter och genom ekonomiska åtaganden från de organisationer som svarar för programmen. Vidare uttalade konstitutionsutskottet att det såg positivt på förslaget i propositionen att kabelnämnden skall ges vissa möjligheter att stödja lokal programverksamhet. Konstitutionsutskottet var alltså enigt. Jag tycker att det därför är litet förvånande att moderaterna så snart efteråt i kulturutskottet nu motsätter sig möjligheten till statligt stöd för en utveckling av TV-produktion. Oavsett hur man ställer sig i reklamfrågan är det väl ändå av många skäl angeläget att man tillstyrker förslag om statligt stöd till arbetet för att utveckla en sådan ny typ och annorlunda form av TV-produktion. Vi menar att det säkert finns många områden där en lokal TV-produktion just på grund av den nära identiteten och kopplingen till lokal verksamhet har ett stort lyssnaroch tittarvärde i förhållande till centralt gjorda professionella program. Därför tillstyrker vi propositionens förslag och yrkar avslag på reservation nr 1. Jag tycker att vi i övrigt inte behöver utveckla reklam-TV-debatten. Jag vill bara säga till Ingrid Sundberg att det socialdemokratiska partiet har sitt ställningstagande klart i fråga om reklam-TV. Vi tycker att det är olyckligt att man har försnävat den här debatten och lösryckt den ur sitt sammanhang. Den viktigaste frågan i sammanhanget är hur vi skall betala för en svensk TV-produktion. Hur skall vi bäst slå vakt om att program på svenska kan spridas i våra TV-media? Här är det viktigt att både lokala och centrala TV-program kan göras oberoende av en osäker reklamfinansiering. Vi tror att licensfinansieringen på det sättet slår vakt om en radiooch TV produktion i hela samhällets tjänst. Det handlar om inriktningen av hela vår radiooch TV-politik. Det vore angeläget att föra den debatten vidare och djupare, om man såg att det bara är fråga om vilken väg som är den bästa för finansieringen. Ytterst är det konsumenterna som får betala. Det handlar bara om på vilket konto man skall lägga sina pengar.
Herr talman! Vi har många gånger hört den här debatten om reklam i TV, 12 december 1985 och jag håller med vice ordföranden i kulturutskottet om att detinteärnågon 7, Nn idé att föra någon längre debatt just nu. Jag vill något komplettera vad Ing-Marie Hansson sade om att det gäller att slå vakt om en TV-produktion ”i samhällets tjänst”, eller något sådant. Det är faktiskt viktigt inte bara att slå vakt om en TV-produktion, utan det är viktigt att slå vakt om en kvalitativt god TV-produktion. Med den kostnadsökning i produktionsledet som vi ser inte bara i vårt land utan också i andra länder kommer socialdemokraterna inte att kunna hålla fast vid sitt hittillsvarande ställningstagande. Det är vad jag menar när jag säger att frågan inte längre gäller om utan när man står inför sådana kostnader att man måste använda alternativa finansieringskällor. Vi kommer säkert att få tillfälle att återkomma till detta. Jag vill sedan bara erinra vice ordföranden om att den försöksverksamhet som hittills har ägt rum när det gäller lokal TV-produktion på bortåt 40 orter i Sverige har visat att man kommit i gång mycket bra utan att samhället har behövt gå in med det statliga stödet på en halv miljon kronor. Vi har tillsammans varit på besök i Västerås, och vi har också i andra länder sett hur sådan här produktion kan komma i gång och finansieras. Därför ser jag ingen orsak att frångå vad vi har sagt i reservationen, och det står inte heller i motsats till moderaternas ställningstaganden vid konstitutionsutskottets behandling av budgetpropositionen i våras.

Herr talman! För att spara på den dyrbara tiden skall jag endast säga några ord i anslutning till kulturutskottets betänkande. Men låt mig ändå som ledamot av konstitutionsutskottet få säga, apropå den tidigare debatten, att : 35 vi i vpk är till freds med den rättsliga reglering av yttrandefriheten som nu sker i fråga om lokala kabelsändningar. En del av våra synpunkter har vi framfört i ett särskilt yttrande som fogats till konstitutionsutskottets betänkande. Man kan verkligen, herr talman, ifrågasätta de enorma investeringar för kabel-TV som nu görs. Televerket kommer under de närmaste åren bokstavligt talat att plöja ned mellan 1 och 2 miljarder kronor i kabelnät. Är det, herr kulturminister, en kulturpolitiskt riktig satsning? Ja, den frågan diskuteras inte ordenligt. Folk som är duktiga på att dra ledningar får styra viktiga delar av vår kulturpolitik. Belopp satsas som kan få varje kulturarbetare i vårt land att bli grön av avund. Här saknas minsann inte pengar, och här finns inte ett dyft av demokratisk styrning av hur pengarna skall användas. Det nu aktuella regeringsförslaget handlar — och det är i och för sig naturligt — inte heller om dessa frågor. Propositionen berör i stor utsträckning organisatoriska problem. Utan någon större entusiasm kan vi i vpk i huvudsak ansluta oss till förslagen. I en motion till förra riksmötet uttalade vpk stark kritik mot hela kabel-TV-utbyggnaden. Vi framhöll också att om kabelnäten nu trots allt byggs ut, så borde man satsa på och stödja lokal kabel-TV-produktion. På det sättet skulle man kunna bidra till kulturellt värdefull produktion, stödja vår nationella kultur och t.ex. ge fria teateroch kulturgrupper nya möjligheter att verka. Regeringen föreslår att en halv miljon kronor ställs till förfogande för lokal programverksamhet under det kommande halvåret. Det är inte mycket att komma dragande med. Eftersom det här fortfarande handlar om en verksamhet i begynnelseskedet, så skall vi emellertid inte föreslå någon påplussning just nu. Men som vi säger i vårt särskilda yttrande till kulturutskottets betänkande återkommer vi säkerligen till frågan, och det gör vi inom kort. På vad sätt kommer kabel-TV att fungera i det verkliga livet? Här har vi att göra med jättestora kapitalistiska massmedieföretag som dag och natt skickar ut sina budskap och sin s.k. underhållning. De ekonomiska resurserna är nästintill obegränsade. Hur annorlunda förhåller det sig då inte i fråga om lokala sändningar? Jag har hört litet om erfarenheterna från Upplands-Väsby utanför Helsingfors, där man körde i gång kabel-TV-sändningar och hade stora ambitioner. På ett halvt år lyckades man av ekonomiska skäl endast producera två — jag säger två — egna halvtimmesprogram. Men från himlen, från satelliter, regnade i stället Sky Channel och Kanal 5 och allt möjligt annat över väsbyborna från tidiga morgonen till sena kvällen. Vem har bett om den smörjan? Nej, herr talman, vi skall från vår sida inte börja ropa på förbud, och vi skall inte heller försöka skjuta ner några satelliter eller förbjuda några : parabolantenner. Men vi måste på allvar diskutera möjligheterna till en demokratisk styrning, möjligheterna att i detta nya läge värna vår nationella kultur. Det förvånar mig storligen, Ingrid Sundberg, att moderaterna är så totalt ointresserade av den här problematiken. I stället blåser ni på och vill ge den kommersiella skräpkulturen ännu större svängrum. Ack, forna tiders : kulturkonservativa högermän och högerkvinnor! Vart tog ni vägen? Blåstes = Prot. 1985/86:50 ni helt bort av de isiga nyliberala vindarna? 12 december 1985 Herr talman! Vi måste i de här frågorna också försvara den enskilda OK : e ; i E Stöd till lokal människans intressen och integritet. Har månne våra tiders liberaler som inte TV-progrumveria deltar i den här debatten något intresse för detta? Kan jag t.ex. som enskild EE människa få slippa Sky Channel? Eller måste jag tvingas att abonnera på och betala dyra pengar för allt möjligt strunt som jag inte bett om? Den frågan är ännu inte utklarad. Den har stor principiell betydelse, och många hyresgäster skulle säkerligen vilja ha ett svar på den frågan. För dagen har vi inte mycket annat att göra än att anta propositionen och utskottets förslag. Men debatten om kabel-TV, satellit-TV och hela den nya massmedietekniken måste fortsätta, och det kommer vi i vpk att bidra till.
Herr talman! Jag vill bara påpeka att Bo Hammar tycks dra alla satellitsändningar över en kam. Det är faktiskt så att man på många av de orter, kanske de flesta, där försöksverksamheten med kabel-TV pågår också kan ta emot de ryska sändningarna, och de torde knappast kunna karakteriseras med de adjektiv som Bo Hammar här använde beträffande kabel-TV sändningarna.
Herr talman! Jag har inget särskilt behov av att se ryska sändningar på TV, inte heller av att se på satellitutsändningarna, utan vad jag tog upp var en principiell problematik. Det förekommer ett enormt utbud, präglat av ett internationellt massmediemonopol, där man kan vräka över oss allt möjligt strunt, för att tala i klartext. Vi står inför en fråga som jag tycker att inte minst riksdagens kulturutskott skall diskutera: Vad kan vi göra för att värna vår nationella kultur? Vad kan vi göra för att våra egna kulturgrupper och kulturarbetare skall kunna göra sig hörda i den nya situationen? Jag uttrycker än en gång min stora förvåning över att moderaterna inte har intresse för denna fråga utan tycker att det bara är att gå på och ge bolagen ännu större frihet. Jag hade hoppats att vi skulle kunna skapa något slags allians för att försvara våra nationella intressen, från vänsterkanten och ut till den yttersta högerkanten, men moderaterna har tydligen helt släppt dessa frågor.
Herr talman! Bo Hammar använde i sitt första anförande begreppet ”styra”, och på den punkten ligger den stora skillnaden mellan oss och vpk. Vi tror inte att man skall styra tittarnas tillgång till program, men man skall ge dem möjlighet att välja goda program. Goda program kostar mycket pengar att producera, och det är därför som vi har föreslagit olika alternativa finansieringsformer.
Herr talman! Jag har inte talat om att vi skall ha en styrning från några pampars sida, utan jag har talat om våra möjligheter att inför detta enorma 37 utbud och inför de gigantiska monopol som är verksamma på massmedieområdet ha något slags demokratisk styrning och att låta vår nationella kultur komma till uttryck. Jag förstår inte, herr talman, vad som är så anstötligt med att vi försöker att på demokratisk väg påverka och styra vår kulturpolitik. Det trodde jag var en verksamhet som riksdagens kulturutskott skulle ägna sig åt.

Herr talman! För, i det närmaste, 150 år sedan, till Svenska akademiens 50-åra minneshögtid, skrev Esaias Tegnér dikten Sång den 5 april 1836. Efter att ha hyllat de store andar som ger sin form åt tiden — svenskar verksamma inom kultur och vetenskap — gör Tegnér ett bevingat men i grunden, för den storsvenska tanken, ganska impertinent påpekande. Han säger: ”Där låg ett skimmer över Gustavs dagar, fantastiskt, utländskt, flärdfullt, om du vill, men det var sol däri, och hur du klagar, var stodo vi, om de ej varit till?

Mest påtagligt kanske på etermediaområdet där det ibland verkar som om allt utländskt skulle vara dåligt men allt svenskt av hög kvalitet. En kväll framför TV-apparaten brukar — dess värre — kraftfullt dementera den tanken. I dag diskuterar vi utförsel av kulturföremål. Gällande kungörelse är från 1927 och omfattar främst träföremål. Den fick från början en något provisorisk karaktär i avvaktan på en mer heltäckande lag, så det kan vara på tiden att en sådan tillkommer. Men den lag som vi sätter i stället bör ha vissa grundläggande egenskaper: Den bör präglas av att kulturföremål skall kunna vandra mellan skilda länder. Det är till fördel, inte till nackdel, om svensk konst och svenskt konsthantverk av äldre och yngre datum är känt och uppskattat i andra länder. Och utländska kulturföremål måste finnas i hem och museer i vårt land, annars blir vår kulturmiljö torftig. Prot. 1985/86:50 Lagen bör vara obyråkratisk så att inte resurser går åt till mindre 12 december 1985 meningsfullt granskningsarbete. Den bör vara ett stöd för museerna, inte en belastning. SR Fonear Lagen bör vara begriplig för allmänheten. Det betyder att den inte får vara kulturföremål så komplicerad att ingen kommer ihåg vad som egentligen gäller eller så stridande mot rättskänslan att den inte respekteras. Den bör slutligen vara så utformad att den verkligen kan upprätthållas. Tyvärr tvingas man vid en granskning konstatera att det lagda förslaget inte uppfyller dessa grundläggande krav på någon enda punkt. Orsaken till detta är främst att den går alldeles för långt i fråga om granskningens omfattning. Det har även införts skilda regler för olika föremålsgrupper. Låt mig exemplifiera.

Fyra åldersgränser, tre värdegränser och ett 40-tal föremålstyper kombineras. Riksrevisionsverket, som har att verka för effektivitet i statsförvaltningen, understryker i sitt yttrande att lagen utvecklats mot en sådan komplexitet att verket finner anledning till oro. Enligt RRV bör det övervägas om inte syftet med lagstiftningen kan uppnås på ett enklare sätt. Någon utökad övervakning av utförseln av kulturföremål kan man enligt propositionen inte räkna med. Det finns en risk att den föreslagna lagen kommer att pressa ner priserna i Sverige på berörda föremål till en konstlat låg nivå. Särskilt mer anonyma objekt i mellanprisklassen kan då bli attraktiva för illegal utförsel. Vidare kommer mycket tid att bindas för museernas granskning av föremål av den typ som ändå inte beläggs med exportförbud. Utskottets moderata ledamöter formulerar sitt alternativ i sex reservationer. Vi aner det rimligt att antalet föremålstyper som skyddas vidgas i förhållande till nuvarande regler. Två i övrigt jämförbara objekt men tillverkade i skilda material bör inte behandlas på olika sätt, vilket nu kan inträffa. Men det är inte lyckligt att vi fått den beskrivna variationen i tidsoch värdegränser och att de senare satts så lågt. Nu skall man observera att lagen enligt första paragrafen har till ändamål att förhindra att äldre kulturföremål, som är av stor betydelse för det nationella kulturarvet, förs ut ur landet. Uppenbarligen har berörda myndigheter uppfattat de ekonomiska konsekvenserna av detta på helt olika sätt när värdegränsen för en teckning från mitten av 1800-talet är 50 000 kronor medan den för ett skåp från samma tid är noll. Det finns därför anledning tro att lagtillämpningen kommer att bli mycket olikartad inom 39 skilda föremålsgrupper. Från moderat sida har vi inte kunnat ansluta oss till en så svårhanterlig modell. Vi förordar en åldersgräns, 100 år, och en värdegräns, fem basbelopp, vilken har fördelen att ej behöva ändras med penningvärdets förändringar. Under den angivna gränsen kan museer och privatpersoner gå in och ordna skyddet genom egna inköp. Över gränsen blir området för lagregleringen överblickbart och lättadministrerat. Med det anförda har jag motiverat reservationerna 1 och 4 till vilka yrkas bifall. I reservation 5 föreslår vi att tillståndskravet ej skall gälla föremål som förts in i vårt land efter lagens ikraftträdande. Orsaken är givetvis att man eljest riskerar att människor avstår från att ta in objekt till Sverige därför att de då kan beläggas med utförselförbud. Jag yrkar bifall till reservation 5. Ett annat hinder för hemtagning av kulturföremål är momsen. En utredning om sänkt eller avskaffad moms vid import av sådana föremål har därför aktualiserats i en motion av Ingegerd Troedsson m.fl. Utredningen tillstyrks av samtliga borgerliga ledamöter i utskottet. Jag yrkar bifall till reservation 7. Slutligen yrkar de moderata ledamöterna i reservationerna 2 och 6 att utländska föremål skall undantas från regleringen. Är de av stor betydelse för det svenska kulturarvet är de sannolikt också av stor betydelse för ursprungslandets kulturarv. En eventuell dragkamp om sådana objekt bör lösas i annan ordning än genom att i lag förbjuda att de återgår till hemlandet. Reservationerna tillstyrks. Med de av oss föreslagna, kraftigt förenklade reglerna skapas ett fullt tillfredsställande skydd för de föremål som kan vara i riskzonen. Vad som i övrigt behövs är information och undervisning. Där kan museifolket göra mycket mera nytta än i en oerhört bred föremålsgranskning. Vi skall i Sverige ha en sådan skola och en sådan folkbildning att vaktslåendet om det nationella kulturarvet känns som en uppgift för var och en. Och det bör gälla i medvetande om värdet av kulturutbyte och föremålsutbyte över gränserna. Vår kultur är en del av en helhet som vi inte kan eller bör avskärma oss ifrån. I ett historiskt perspektiv har, som Tegnér påpekar, vårt land i första hand varit den mottagande parten.
Herr talman! Låt mig först deklarera att jag tycker att det är bra att det har kommit förslag till en ny lag om skydd mot utförsel av äldre kulturföremål. Jag betonar ny lag. Vi har ju tidigare 1927 års kungörelse, som gäller träföremål, i huvudsak möbler, som är tillverkade före 1860. I den motion som jag har väckt har jag redovisat denna grundinställning, och jag är angelägen om att ytterligare slå fast att jag är i grunden positiv till att vi skyddar kulturföremålen i vårt land. Men jag har också redovisat mycket stark oro för att förslaget på vissa punkter blir svårt att praktisera i verkligheten. Lars Ahlmark har varit inne på det tidigare, och jag skulle vilja ge några konkreta exempel. Jag skall alldeles ärligt säga att när jag läste denna proposition och försökte tänka mig in i verkligheten, trodde jag att förslaget var en miss från dem som författat propositionen. Nu när jag ser den socialdemokratiska utskottsgrup pens ställningstagande blir jag ännu mer bekymrad. Jag förstår att det inte är — Prot. 1985/86:50 en miss, utan att man vidhåller detta förslag. 12 december 1985 Jag begriper inte hur det skall klaras i verkligheten, det måste jag säga. Vad innebär då min motion? I min motion har jag två yrkanden. I det första yrkandet begär jag att man skall ha en minimigräns för att undanta småkrafset vid försäljning till grannländer och utlandet i övrigt. Jag har exemplifierat detta i min motion. Vid en vanlig auktion i gränstrakterna finns det ofta kanske 100 eller 200 föremål som är äldre än 100 år. Många av dem är av den typ av föremål som omfattas av den här lagen — snidade textilredskap, fästmansgåvor osv. Många av dem kommer att ha mycket låga värden. Om exempelvis en spegel för 25 kr. eller en snidad bobinvinda för 100 kr. inropas, skall köparen begära ett tillstånd som skall prövas av Nordiska museet. Det är fullständigt orimligt enligt min mening! Jag skall återkomma till detta. Det andra yrkandet gäller 4 § punkt 3, där man föreslagit minsta värde på 50 000 kr. Precis som Lars Ahlmark sade är det ju inte någon synkronisering i regeringsförslaget. I det ena fallet har man inga värden. Man börjar från noll, och så skall det vara nödvändigt att söka tillstånd för att få köpa en grej för en femtiolapp. I det andra fallet har man ett gränsvärde på 50 000 kr. Det finns flera inkonsekventa förslag i propositionen, som jag inte skall ta upp men som Lars Ahlmark berörde. Jag har föreslagit en gräns på 10 000 kr. därför att jag anser att det finns många föremål mellan 50 000 kr. och 10 000 kr. som är värda att bevara. Detta har utskottet verifierat. Man har sagt: ”Även om utskottet kan medge att propositionens värdegräns kan vara i högsta laget för vissa föremål i den aktuella kategorin, godtar utskottet regeringsförslaget. Vid en jämförelse med motionsförslaget innebär utskottets ställningstagande att antalet granskningsärenden torde minska betydligt.” Detta visar att det finns en rad kulturföremål mellan 50 000 kr. och 10 000 kr. som är av värde för oss att behålla. Man säger att motivet för att gå på den högre gränsen är att man besparar Nordiska museet och andra granskningsorgan en hel del arbete. Jag yrkar bifall till reservation 3. Där är man konsekvent och säger att det skulle vara väldigt krångligt om man inte har någon som helst minimigräns. Tänk om utskottsmajoriteten också hade varit lika konsekvent! Man säger i stället när det gäller den första punkten att det är viktigt att småkrafset bedöms på samma sätt som ett föremål i hundratusenkronorsklassen. Sylvia Pettersson som företrädare för regeringspartiet kommer efter mig upp talarstolen. Jag vill redan nu ställa ett par frågor till Sylvia Pettersson: Vad innebär skrivningen i utskottsbetänkandet på s. 8, där ni bemöter min motion och säger att detta ”inte innebär att det får ställas lägre krav på prövningen enligt denna punkt än på prövningen enligt övriga punkter eller enligt 5 § av vilka föremål som skall beläggas med utförselförbud”. Innebär detta att Nordiska museet skall göra samma granskning på en garnvinda som på en pjäs i hundratusenkronorsklassen som förs ut ur landet? Är det verkligen det som utskottet har stannat för? Den andra fråga som jag ville ställa är: Har man verkligen på Nordiska 41 museet, med den erfarenhet som man där har, sagt sig vara beredd att granska alla de tusentals småföremål som, om lagen skall följas — vilket jag utgår från att vi räknar med när vi stiftar den — skall granskas? Sedan skulle jag vilja ställa en sista fråga: Hur många nya anställningar har Nordiska museet räknat med för att klara granskningen, om lagen skall följas till punkt och pricka?

Herr talman! När vi i dag antar förslaget om en ny lag om skydd mot utförsel av vissas äldre kulturföremål, så är det ett gammalt krav som tillgodoses, ett gammalt önskemål som uppfylls. Ty redan då riksdagen yttrade sig över det tidigare nämnda förslaget från regeringen till 1927 års kungörelse om förbud mot utförsel av vissa äldre föremål av trä, anfördes att ”det vore önskvärt att utsträcka förbudet till att omfatta även åtskilliga andra kulturföremål”. Förslag i den riktningen har därefter återkommit vid fler tillfällen under årens lopp men inte kommit att realiseras förrän nu. Vi har inte alltid varit rädda om vårt nationella kulturarv, inte alltid varit redo att värna det för att behålla det i Sverige, ofta beroende på bristande kunskap och intresse — ibland har vi ansett att det inte varit nödvändigt. Men vid några tillfällen har vi fått hårdhänta påminnelser om nödvändigheten av att ingripa. Så skedde alltså på 1920-talet, då vi drabbades av en omfattande export av gamla allmogemöbler till Amerika. Så tillkom 1927 års kungörelse. På 1970-talet blev det brist på antikviteter utomlands, och ett sug efter svenska föremål uppstod och exporten ökade dramatiskt. Det var dessa problem som efter diverse avvikelser ledde fram till dagens förslag. Vid de här tillfällena har vi på något förunderligt sätt känt oss hotade till vår svenska folksjäl. Hur kan det komma sig? Varför är vi inte beredda att låta dessa gamla kulturföremål bli en handelsvara som alla andra, något att köpa och sälja som så mycket annat — och något för en del att tjäna en massa pengar på? För det kan man uppenbarligen göra. Jag tror det delvis beror på vår respekt för arbetet och för arbetarens — hantverkarens och konstnärens — kunskap. Men främst hänger det ihop med vårt behov av rötter, av identitet, med vår önskan att känna oss delaktiga i ett historiskt skeende och med vårt behov av att få påtagliga påminnelser om att det är så. I vår förgängliga värld behöver vi den trygghet som ligger i att veta att föremål tillverkade för århundraden sedan finns bevarade. Herr talman! Vi behöver gamla saker för att känna till och förstå vår historia. Däri ligger också en skyldighet mot kommande generationer: vi har ett ansvar för att tillgodse våra barns behov av förankring bakåt och tillgång till sin historia, sina traditioner och livsmönster. Och det är en skyldighet vi har gentemot alla barn, ur alla samhällsskikt. Rätten att få den egna historien bevarad och levandegjord kan ses som en viktig jämlikhetsfråga. Därför skall vi förhindra att sådana äldre kulturföremål som är av ” betydelse för vårt kulturarv förs ut ur landet. Därför är det viktigt att vi bevarar föremål som ger en allsidig bild av vårt kulturarv. Därför skall skyddet alltså omfatta föremålsgrupper från alla samhällsskikt. Det här stämmer väl överens med de tankar som låg bakom den proposition som den borgerliga regeringen lade fram 1981 och som avslogsav = Prot. 1985/86:50 riksdagen — inte för att man inte instämde i syftet utan för att viss 12 december 1985 kompletterande utredning först skulle göras. Under utskottsbehandlingen har vi bl.a. från representanter för Nordiska Sky LI utförselav : R vissa äldre museet och Nationalmuseeum fått en rad avskräckande exempel på vad som i kulturföremål kan hända med vårt kulturarv om vi inte skyddar det utan låter uteslutande ekonomiska intressen styra. Även om det i kulturutskottet finns flera uppfattningar om vad som skall skyddas, vill jag med tillfredsställelse notera att det råder en samstämmig uppfattning om behovet av att lagstifta till skydd för utförsel av vissa äldre kulturföremål. Därför kan vi alltså gemensamt avstyrka den moderata motionen 3140, där man vill avslå propositionen och därtill liberalisera även det skydd som 1927 års kungörelse ger för vissa föremål. Men det framgår av reservation 4 att moderaterna ser annorlunda på bevarandemålet än vi. De vill nog framstå som lika angelägna som vi andra att bevara vårt kulturarv. Men sedan gör de den missbedömningen, enligt vårt sätt att se, att de sätter likhetstecken mellan högt pris och värdefull, liksom mellan att kosta litet och att ej vara värd att bevara. Ting av lägre värde är enligt moderat uppfattning sådant som betingar ett pris lägre än 109000 kr. De förutsätts kunna köpas av museer och allmänheten. Gör de det är ju allt frid och fröjd, och ingen behöver bekymra sig. Men med den moderata modellen släpper vi fältet fritt även för den som skulle vilja föra ut ur landet bl.a. stora delar av det materiella kulturarv som härrör från forna tiders lägre samhällsskikt. I reservation 3 yrkar folkpartiet och centern på en värdegräns för svenska föremål på 1 000 kr. — i enlighet med Karl Erik Erikssons motion — detta för att, som de uttrycker det, befria Nordiska museet från ett stort antal utförselärenden. Det är bara det att Nordiska museet, som är den som värnar och vårdar det folkliga kulturarvet, har sagt att man inte vill bli befriad från dessa ärenden. Enligt Nordiska museet är nämligen det allra mesta av det som nu finns intressant. År 1982, då riksdagen behandlade den förra propositionen, ville centerpartiet inte gå med på den då föreslagna värdegränsen på 1 000 kr., då det skulle få en förödande effekt på en stor del av det kulturarv som tillhört de små i samhället. År 1982 talade folkpartiets talesman om att moderaterna ”var tydligt på glid bort ifrån bevarandemålet för svensk kulturpolitik, sådant som det har uttryckts i det enhälliga riksdagsbeslutet från 1974, nämligen att bevarandeinsatserna skall gälla hela samhällets historia”. Enligt folkpartiets talesman lekte moderaterna då med tanken på en värdegräns på 10 000 kr., vilket han tyckte innebar att moderaterna ”definitivt slagit vakt om högreståndskulturen och de exklusiva tingen”. Vad tycker folkpartiet i dag, när moderaterna inte bara leker med tanken, utan verkligen föreslår en värdegräns på mer än 100 000 kr.? Det finns i det här betänkandet bara en gemensam borgerlig reservation. Många skäl skulle kunna ges för att glädja sig åt att vi har en socialdemokratisk regering. I det här fallet bör nog också centern och folkpartiet glädja sig. För vad skulle det ha blivit för proposition med en regering med moderater i, med den inställning de har i den här frågan? 43 En gemensam borgerlig reservation finns det alltså, och den är föranledd av en moderat motion som föreslog en utredning om avskaffad eller sänkt moms på kulturföremål som förs till Sverige från utlandet. I kulturutskottet handhar vi inte skattefrågor, men vi tyckte ändå inte att vi särskilt skulle begära en utredning för den här skattefrågan, eftersom det redan finns en mervärdeskatteutredning, som det står fritt att ta initiativ på den här punkten, om man finner det angeläget. Herr talman! Tillstånd kommer att krävas för utförsel av värdefulla och mer än 100 år gamla föremål, dyrbara utländska antikviteter som kommit hit före år 1840 och samiska föremål äldre än 50 år — det är vad den här lagen kommer att innebära för folk i allmänhet. Krångligare än så blir det inte. På Nordiska museet hoppas man att den nya lagen kommer att leda till en offentlig debatt om värdet av att behålla viktiga kulturföremål i landet. Länsmuseerna säger att ett utförselförbud i sig kan medverka till ett aktivt bevarande. Museiföreningen tror att lagen genom sin blotta existens kan vara av stor nytta. Riksförbundet för hembygdsvård menar att en generell lagstiftning har en allmänpreventiv verkan. Jag tror att de har rätt allihop, och jag vill tillägga följande: Om syftet med lagen omfattas av folkflertalets förståelse och sympati — och det är jag övertygad om att det gör — och om avsikten klart framgår och kan rättfärdigas, då följs lagen av en mycket stor majoritet. Några kommer förstås att bryta även mot den här lagen, men det vore förödande om vi av den anledningen avstod från lagstiftning. Värt att notera är kanske också att de som värnar, vårdar och visar våra kulturskatter välkomnar lagen, medan den avvisas av dem som köper och säljer föremålen. Jag yrkar bifall till hemställan i kulturutskottets betänkande 1985/86:7 och avslag på samtliga reservationer. Jag skall också något kommentera Lars Ahlmarks anförande, där han hänvisade till riksrevisionsverket som en tung remissinstans. Jag vill bara påpeka att det yttrande som Lars Ahlmark refererade till inte avsåg det förslag som nu föreligger, utan riksantikvarieämbetets förslag, som propositionen visserligen bygger på men som omfattade betydligt fler föremålsgrupper än propositionen. En förenkling har alltså skett. Jag har den största respekt för den gedigna sakkunskap på området som Karl Erik Eriksson naturligtvis har. Men mot denna kan jag sätta länsmuseerna, kulturrådet och Nordiska museet, som alla förespråkar att vi inte skall ha någon värdegräns. Beslutet att i lagförslaget inte sätta någon värdegräns har fattats i samråd med Nordiska museet, som alltså skall handlägga dessa ärenden.
Herr talman! Jag konstaterar först att vi är överens om att det finns behov av en heltäckande lagstiftning då det gäller föremål som är av stor betydelse för det nationella kulturarvet. Men sedan beklagar jag att socialdemokraterna väljer att göra museitjänstemännen mera till byråkrater än till de utbildare på detta område som de skulle kunna vara. Jag beklagar också att man väljer — Prot. 1985/86:50 en krånglig detaljreglering i stället för att skapa ett enkelt, tydligt systtemsom 12 december 1985 allmänheten snabbt kan lära känna. Jag beklagar till sist att socialdemokraa= Z77, terna ägnar hela sitt intresse åt förbudssidan, men inte alls funderar på möjligheten av en återströmning till Sverige av denna typ av föremål, exempelvis genom en ändrad momssituation eller genom att föremål som tas in efter det att lagen har trätt i kraft inte skall omfattas av regleringen. Sylvia Pettersson gjorde en stor sak av det faktum att vi föreslår en bestämd värdegräns och menade att detta skulle tyda på att vi med priset också vill definiera vilka föremål som är av stor betydelse för kulturarvet. Det är litet oförsiktigt att komma med ett sådant påstående, eftersom det i propositionen, som Sylvia Pettersson själv ställt sig bakom, finns t.o.m. två värdegränser, en på 50 000 kr. och en på 2 000 kr. Är det den typ av bevekelsegrunder som hon här nämnde som ligger bakom Sylvia Petterssons ställningstagande förvånar det mig verkligen. Från moderat sida har vi inte alls sett det på det sätt som Sylvia Pettersson antyder. Vi menar att föremål som betingar ett lägre pris är lättare att ändå skydda, genom att museer eller privatpersoner kan köpa dem. För dessa föremål finns alltså ett alternativt skydd. Då är det bra om man inte skapar för mycket byråkrati kring dessa föremål, utan nöjer sig med att bevaka föremål som är så dyrbara att privatpersoner normalt inte kan komma in i sammanhanget. Det kan ju hända att museerna inte tycker att de behöver komplettera sina samlingar. Slutligen vill jag påpeka att en av nackdelarna med det föreslagna systemet är att man i praktiken gynnar en oseriös handel, på bekostnad av den seriösa antikhandeln. Det är inte en bra metod att åstadkomma det som vi gemensamt har intresse av, ett vaktslående om vårt nationella kulturarv.
Herr talman! Jag begärde ordet eftersom Sylvia Pettersson antydde att man bara därför att man vill korrigera de grövsta felaktigheterna i ett regeringsförslag skulle vara negativ. Jag betonade med skärpa, och jag gör det på nytt, att jag tycker det är bra att vi får en lag som skyddar våra kulturföremål. Men det bör då vara en lag som går att tillämpa i verkligheten. Sylvia Pettersson åberopade 1927 års kungörelse, men det är en väldig skillnad på den och den lag vi nu diskuterar. 1927 års kungörelse gällde i huvudsak möbler. Jag har faktiskt, Sylvia Pettersson, läst protokoll från auktioner långt tillbaka i tiden, och jag har bara kunnat finna ett enda fall där en möbel som varit över 100 år gammal sålts under 1 000 kr. I sådana fall är en värdegräns enligt vårt förslag inte tillämplig. Men verkligheten är ju den att det blir en mängd småkrafs som kommer att omfattas av den här paragrafen, och det är ni beredda att driva igenom. Jag menar att en lag måste vara förankrad i verkligheten. Sylvia Pettersson säger också att det inte är krångligare än att det bara är värdefulla föremål det handlar om. Ja, tänk om det hade handlat om värdefulla föremål, föremål värda över 1 000 kr.! Man kan diskutera om ens det är värdefulla föremål, men ni talar ju om föremål som är värda mer till 25 kr. 45 Det finns bara ett sätt för Sylvia Pettersson att ändra uppfattning i den här frågan, och det är genom att se på verkligheten. Jag inbjuder både henne och kulturministern, som sitter här i kammaren, till en värmländsk gränsauktion till sommaren. Då skall ni få se hur den byråkrati ni inför fungerar i verkligheten.
Herr talman! Jag vill börja med att genast tacka ja till inbjudan till en auktion i de värmländska gränstrakterna. Det skulle vara mycket intressant. Den över 100 år gamla spegel som Karl Erik Eriksson talade om kostar säkert inte 25 kr. Dessutom omfattas ju den av de bestämmelser som gäller i dag. Karl Erik Eriksson kallade föremål ur det folkliga kulturarvet som kostar under 1 000 kr. för småkrafs. Jag vill bara påpeka att han därvidlag inte får medhåll av Nordiska museet, som väl får betraktas som den instans som bäst kan göra bedömningarna på området. Det kommer naturligtvis att bli så att det växer fram en praxis på det här området. Som jag sade i mitt inledningsanförande tror jag att lagen kommer att ha den allra största betydelsen genom det faktum att den finns och att man därför kommer att veta vad det här handlar om. Det är faktiskt så att när Lars Ahlmark talar om moderaternas förslag och om föremål som är av stor betydelse, då är det fråga om föremål som kostar mycket pengar. När det gäller momsen vill jag säga att anledningen till att vi har sagt att en utredning inte är nödvändig är att vi inte tror att ett borttagande av mervärdeskatten skulle ha någon avgörande betydelse för införseln av kulturföremål från utlandet. Jag vill tillägga att det i fråga om utförsel av kulturföremål finns möjlighet till särskild prövning. Om en institution i ett land skulle göra anspråk på ett gammalt värdefullt föremål och hävda att det i högre grad tillhör det landets traditioner och historia än Sveriges, får man väl tala om saken och försöka komma fram till en samstämmig bedömning. Men om vi skulle införa de betämmelser som moderaterna förespråkar kan precis vilken penningstark person eller institution som helst köpa och från Sverige föra ut det här föremålet — vilket i princip kan vara vad som helst — enbart i kraft av sitt ekonomiska övertag. Det enda vi skulle ha att sätta emot i en sådan situation vore ännu mer pengar.
Herr talman! Sylvia Pettersson vidhåller att om man av praktiska skäl sätter en värdegräns, så innebär det att man därmed menar att allt under den värdegränsen inte kan ha stor betydelse för det nationella kulturarvet. Det tycker jag är ett egendomligt påstående från hennes sida. Socialdemokraterna vill ha 50 000 kr. som gräns exempelvis när det gäller teckningar. Anser Sylvia Pettersson att teckningar som inte kostar 50 000 kr. inte kan vara av stor betydelse för det nationella kulturarvet? Naturligtvis kan de vara det! Men det gäller att finna en hantering som gör att man får det hela mindre byråkratiskt men ändå väl fungerande. I fråga om riksrevisionsverket är det riktigt att det skett smärre förändring ar efter det att man avgav sitt utlåtande. Men verkets åsikt var mer = Prot. 1985/86:50 principiellt. Verket ansåg att den här typen av lagstiftning blev så komplice 12 december 1985 rad och tillkrånglad att man borde söka andra vägar för att uppnå syftet. RE fn eg g Ppr ev Skydd mot utförsel av När det gäller momsen anser Sylvia Pettersson att den frågan inte kan TR betyda så mycket — den saken bör enligt Sylvia Pettersson någon skattekom Vissa äldre kulturföremål mitté se över. Jag trodde ärligt talat att Sylvia Pettersson deltog i denna debatt som representant för kulturpolitiken och inte som representant för fiskus. Sylvia Pettersson tog även upp de utländska föremålen och relationerna länder emellan. Faktum är att FN:s generalförsamling helt nyligen antagit ett uttalande som innebär att man med 123 röster mot 0 och 15 nedlagda uppmanar medlemsländerna att vara öppna för att återföra kulturföremål till hemländerna. Bland de femton länder som lade ned sina röster fanns också Sverige. Jag kan förstå det eftersom vi t.o.m. lagstiftningsvägen försöker förhindra att någon säljer tillbaka ett föremål till dess hemland. Låt mig citera Gustaf von Platen som bra sammanfattar hur man från allmänhetens sida kan se på det föreliggande förslaget. Han skriver i en artikel i Svenska Dagbladet i april i år: ”Det är en lång lista, ett svåröverblickbart sammelsurium av prylar från olika tider, av mycket olika värde och karaktär i, vilka lagstiftaren i princip velat skydda. — —- Därför har lagstiftaren valt att upprätta en katalogaria över olika sorters föremål, som placeras i låt oss kalla det en skyddszon. Men bara en bråkdel av dessa föremål — — — beläggs i realiteten med exportförbud. —— — Man har kort sagt vävt ett finmaskigt byråkratiskt nät som fångar upp all mygg och knott uteslutande i syfte att komma åt några enstaka kulturkameler.”
Herr talman! Låt mig bara till sist i denna debatt konstatera att Sylvia Pettersson närmar sig mina synpunkter. Hon säger att det kommer att växa fram en praxis på detta område. Ja, just det! Vad jag menade är precis detsamma som Sylvia Pettersson nu sade; praxis kommer att bli att granskarna upptäcker att vi får lägga småföremål under 1 000 kronors värde åt sidan. Vi är helt överens om det. Det är bara den skillnaden att jag tycker att man kan stifta en lag som redan från början är tillämplig i verkligheten.

Herr talman! Värdegränserna är satta i samråd med Nordiska museet, som anser att vi inte bör ha någon värdegräns på det som vi brukar kalla för det folkliga kulturarvet. Till Karl Erik Eriksson vill jag säga att det naturligtvis är värdefullt att man har möjligheter att bedöma vad det är vi vill bevara. Som jag sade i mitt inledningsanförande är det en uppfattning som hävdats av Nordiska museet att det är intressant för oss att behålla det mesta av det som nu finns kvar. Därmed inte sagt att allt skall behållas. Det blir nu emellertid en möjlighet att bedöma vad vi bör bevara. Mer finns det alltså inte kvar av det vi brukar kalla för det folkliga kulturarvet. Det är någonting som inte stämmer när man klagar över den byråkrati som 47 den här lagen skulle föra med sig. Samtidigt har man nämligen på vissa håll hävdat att det inte finns något intresse för svenska kulturföremål, speciellt inte för sådana som inte har ett högt ekonomiskt värde. Jag sade att värdegränserna var satta i samråd med Nordiska museet och statens konstmuseer. Det är naturligtvis mycket viktigt att man — och det har både Lars Ahlmark och Karl Erik Eriksson varit inne på — skall begränsa ärendena om tillståndsprövning så mycket det över huvud taget går utan att lagen på något sätt eftersätts. Den utväg som regeringen valde för att få ned antalet ärenden var att begränsa föremålskategorierna, som är betydligt färre i denna proposition än i den som framlades 1981/82. Sedan står det faktiskt också i propositionen någonting som naturligtvis är väldigt klokt och som kanske borde stå i alla propositioner, nämligen att man skall följa utvecklingen och återkomma om det skulle behövas. Det finns naturligtvis alltid skäl att se över om de beslut man fattat är de allra klokaste.

Herr talman! Det har länge rått stor enighet om att energibeskattningen är ett viktigt instrument för att driva på omställningen av det svenska energisystemet. Det var därför ett viktigt steg som togs när riksdagen hösten 1983 lade fast riktlinjerna för energibeskattningen. Beslutet då innebar att vi har kvar de differentierade punktskatterna och att olika energislag beskattas främst med hänsyn till sin belastning på bytesbalansen och miljön och den roll resp. energislag förväntas spela i energisystemet. Därför är de inhemska bränslena helt befriade från skatt. De importerade bränslena har en i förhållande till sitt energiinnehåll och i relation till oljan varierande skattebelastning. Det rådde stor enighet om de här principerna när riksdagen fattade beslutet hösten 1983 och vid de senare energiskattebesluten våren 1984. Därmed gavs det klara signaler som länge efterlysts av aktörerna på energiområdet. Vi hade så att säga lagt fast spelreglerna för en relativt lång tid framåt. En förutsättning för att detta då skall fungera just som signaler och spelregler, som driver omställningen i rätt riktning, är, herr talman, att aktörerna kan lita på att just dessa regler gäller. Det är ju med hänsyn till — Prot. 1985/86:50 bl.a. dessa de fattar sina beslut — ofta av stor ekonomisk betydelse. 12 december 1985 Visst kan det finnas skäl att ompröva sina tidigare ställningstaganden, om = = K ä NG Å Ändrad beskattning av man anser att något väsentligt hänt som motiverar detta. Men att utan att I 8asoi förebära ett enda rimligt argument inta en helt annan hållning än tidigare är inget annat än hållningslöshet. Det är uppenbarligen det som nu drabbat folkpartiet. Hur det stämmer överens med partiets nya framtoning av klara besked och välmotiverade ställningstaganden må väl var och en ha anledning att fundera över. Sakläget är följande. Skatten på naturgas utgör ca 75 96 av oljeskatten. Räknat per energienhet skulle skatten ha varit högre, men naturgasens miljöfördelar motiverade den lägre skatten. Samtidigt som riksdagen fattade det beslutet angavs att gasolskatten skulle höjas i etapper, så att den kom i nivå med skatten på naturgas. Ingen hade något att erinra mot detta vid det tillfället. Gasol är vare sig ur energieller miljösynpunkt ett bättre bränsle än naturgas. Jag tycker det vore bra för oss som arbetar med energiskattefrågor här i riksdagen och för aktörerna på energiområdet, som berörs av våra beslut, om folkpartiets företrädare nu vill avslöja det som uppenbarligen ligger fördolt för oss. Vad är det som hänt som motiverar att skatten på gasol nu bör vara väsentligt lägre än skatten på naturgas? Herr talman! I den socialdemokratiska reservationen 4 har vi pekat på en väsentlig konsekvens av utskottets ändrade hållning. Vårt lands första naturgasprojekt — Sydgas — kom i drift tidigare i år. Det var en långsiktigt viktig introduktion, som kan visa sig få stor betydelse i samband med kärnkraftsavvecklingen. Därför ikläder sig staten genom avtal vissa ekonomiska förpliktelser. Som en kalkylförutsättning för avtalet gäller att energiskatten på gasol som används för annat än motordrift skall vara densamma som skatten på naturgas. Skulle gasolskatten bli lägre än naturgasskatten, kan staten faktiskt tvingas kompensera effekterna av detta på projektets ekonomi. Det är nu vad som blir följden om utskottsmajoritetens förslag går igenom. Och det är inte i första hand de ekonomiska konsekvenserna av detta agerande som oroar mig mest. Det är i stället tilltron till de spelregler vi lägger fast som jag anser allvarligt försvagas. Det kan vålla mångfalt större energipolitiska bekymmer. Herr talman! Med det sagda yrkar jag bifall till den socialdemokratiska reservationen 4 och således avslag på utskottsmajoritetens förslag på denna punkt samt i övrigt bifall till utskottets hemställan, som då också innebär avslag på reservationerna 1, 2 och 3.

Herr talman! Bo Forslunds anförande visar enligt min uppfattning att behandlingen av detta ärende utgör en för honom mindre behaglig — men förmodligen mycket nyttig — påminnelse om att det är en minoritetsregerings 51 förslag han stöder. Man kan säga att när regeringen lade fram sitt förslag om en alltför snabb och kraftig höjning av skatten på gasol tiggde den samtidigt om bakläxa — och bakläxa ser regeringen ut att få. Allt tyder nämligen på att den stundande voteringen kommer att innebära ett välförtjänt nederlag för socialdemokraterna. Samtliga oppositionspartier har valt att stödja motionärernas yrkanden om en betydligt måttligare höjning av gasolskatten. Det är säkerligen en klok väg. Att inte samtliga oppositionspartier har samma syn på energiskattefrågorna framgår av bl.a. reservation nr 1. Vi moderater har nu — liksom vid tidigare tillfällen då energiskattefrågor har behandlats — anmält en avvikande mening. Vi har nämligen en annan mening än övriga partier beträffande principerna för energibeskattningen. Vi vill, som bekant, ha en beskattning som bygger på mervärdeskattesystemet, i kombination med energilikformiga punktskatter på en förhållandevis låg nivå. Dessa saker är väl kända för kammaren. Jag skall därför inte ta ytterligare tid i anspråk när det gäller våra förslag, utan jag nöjer mig med att yrka bifall till reservation nr 1. Bo Forslund talade mycket om att det är viktigt att man har lagt fast spelreglerna för politiken. Men för att spelreglerna skall kunna ligga fast, måste man vara någorlunda överens om dessa, och spelreglerna måste vara konsekventa. I verkligheten är det inte bara vid ett tillfälle som en enig riksdag har fastlagt spelreglerna, utan riksdagen har under de senaste två åren vid åtminstone tre tillfällen haft att ta ställning till s.k. riktlinjer för energiskattepolitiken. Vid varje tillfälle har vi moderater anmält en avvikande mening beträffande grundprinciperna. Bo Forslund sade också att ingen erinran gjordes när frågan om procenttalen vad gäller beskattningen av naturgas och gasol behandlades. Jag hävdar dock att detta inte stämmer. Då, liksom nu, har vi moderater reserverat oss till förmån för andra principer beträffande beskattningen på detta område. Vidare gjorde Bo Forslund ett stort nummer av ett avtal som träffats mellan staten, några kommuner — Malmö, Helsingborg och Lund — och Sydkraft AB. Han befarade att konsekvenserna av den måttligare höjning av gasolskatten som oppositionspartierna föreslagit skulle bli vådliga. Men nu är det så, att avtalet i fråga undertecknades hösten 1983. Då uppgick skatten på gasol för industriändamål, som det nu är fråga om, till 0 kr. Ett år senare föreslog regeringen en höjning av skatten till 70 kr. Nu föreslår oppositionen en höjning till 125 kr. Allt detta visar, tycker jag, att det med hänvisning till avtalet finns mycket litet substans bakom invändningarna. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1 samt i övrigt till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag vill än en gång slå fast att energipolitiken är och måste vara långsiktig. Därför bör de spelregler som fastlades i denna kammare så sent som för ett par år sedan vara konsekventa och ligga fast. Moderaterna är inte konsekventa i frågan om beskattning av gasol, och de har tidigare haft olika meningar. De har i utskottet övergivit sin egen motion om gasolskatten och har stigit upp på vpk:s gasolvagn.
Prot. 1985/86:50 Herr talman! Vi moderater har, med hänsyn till vår annorlunda syn på 12 december 1985 principerna för energibeskattningen, yrkat avslag på propositionen. I detta Ändra läge vill vi inte samtidigt förorda ett motionsyrkande i sakfrågan, dvs. om ä beskattning av gasol skattesatsen. Det förslag som föreligger i motionsyrkanden från andra partier innebär en skattesats på en sådan nivå som är väl förenlig med de grundprinciper som vi anser bör gälla. Jag vill upprepa att det är viktigt med långsiktighet i bedömningen av spelreglerna, men spelreglerna måste vara konsekventa och lämpade för ändamålet. Jag förnekar att så är fallet nu. Jag kan bara ta det exemplet, att socialdemokraternas riktlinjer innebär en betydligt högre miljörabatt för kol än för de miljövänligare bränslena naturgas och gasol. Med sådana spelregler kan Bo Forslund inte vänta sig instämmanden från övriga partier.

Herr talman! Marianne Andersson säger att beskattning är det bästa styrmedlet när det gäller energi. Det kan vi vara helt överens om. Det har jag under årens lopp sagt många gånger i denna kammare. Därför har riksdagen också uttalat sig för att man genom beskattning av olika energislag skall försöka nå vissa energipolitiska mål, som en bred majoritet kan ställa sig bakom. Vi har också sagt att det är mycket väsentligt med kostnadsneutralitet när det gäller naturgas och gasol. Det tycker inte centerpartiet.

Herr talman! Naturgas är emellertid knappast bättre än gasol ur miljösynpunkt. Man kan inte säga att det ena energislaget ur miljösynpunkt är betydligt bättre än det andra.